Herr talman! Fru Sundbergs uträkningar var mycket intressanta. Det är utan tvivel värdefullt att man gör sådana punktkontroller av vilka effekter reformer med helt andra motiveringar kan få på detta område. Det finns all anledning att ytterligare fördjupa sig i sådana jämförelser. Men jag har ett behov av att på ett par punkter invända mot fru Sundbergs resonemang, innan jag går in på själva sakfrågan. Fru Sundberg sade att om alla som i dag är hemma och vårdar sina barn skulle gå ut på arbetsmarknaden, så skulle det betyda en enorm samhällsekonomisk påfrestning. Det är klart att man inte i dag inom den kommunala barntillsynens ram kan ordna barntillsyn för alla barn. Men detta omdöme måste ändå nyanseras så, att ingen kvinna som i dag är hemma och sköter sina barn får uppfattningen, att det är en samhällsekonomisk belastning om hon söker sig ut på arbetsmarknaden. Om hon kan få ett arbete och en inkomst och betalar skatt, så är det klart att utbytet inte blir negativt för samhället, om hon inte har väldigt många barn som hon är hemma och sköter. I varje fall från liberal synpunkt är det självklart att var och en — oavsett om det gäller en man eller en kvinna — skall ha möjlighet att få ett förvärvsarbete och tillgång till barntillsyn. Den andra synpunkten rör fru Sundbergs uträkning när hon talade om den familj, där den ena maken förvärvsarbetade och den andra var hemma. Såvitt jag kunde förstå räknade inte fru Sundberg med att den hemmavarande makens arbete representerade något ekonomiskt värde för familjen. Det gör det självfallet. De flesta hemmavarande makar utför ett arbete som är av ekonomiskt värde för familjen. Den som presenterar uträkningar, som inte beaktar detta vid en jämförelse av de olika familjernas situation, den personen gör den verkliga nedvärderingen av hemmafruarnas arbete. Till nästa gång tycker jag att fru Sundberg skall komplettera sin uppställning på den punkten. Herr talman! Familjerätten och det allmännas behandling av gifta och ogifta över huvud taget är mycket dåligt ägnade för förenklingar och slagordsmässiga uttalanden. Den reflexionen, som jag hade tecknat ned före den här debatten, har blivit bestyrkt av vad som hittills har sagts. Fru Odhnoff talade om att vi skall vara neutrala till samlevnadsformen, medan herr Burenstam Linder anser att äktenskapet diskrimineras. Inget av dessa uttalanden är generellt riktigt. Om diskussionen skall bli intressant måste man klargöra i vilket avseende man talar om neutralitet och diskriminering. Det är olika på olika områden, och det har givits många illustrationer till det under den diskussion som hittills har förts. Det bör också vara olika i vissa fall. Man måste helt enkelt diskutera varje frågeställning för sig. Låt mig här helt schematiskt ta upp det från fyra synpunkter. 1. Hur ställer sig lagstiftningen till två sammanlevande vuxna, om de å ena sida är gifta, å andra sidan sammanlever utan äktenskap? 2. Vad har äktenskapet respektive fri samlevnad för betydelse för relationen mellan föräldrar och barn? 3. Vad har äktenskapet respektive fri samlevnad för betydelse för statens och kommunernas behandling när det gäller skatter, socialstöd, service, tillgång till bostad, daghem osv.? 4. En mera allmän frågeställning: Vilken är statens och kommunernas attityd till äktenskapet respektive fri samlevnad? Det talas ofta i allmänna termer om att vi skall slå vakt om familjen, slå vakt om äktenskapet osv. När det gäller den första frågeställningen hänvisar fru Odhnoff i sitt svar till familjelagssakkunniga. Hon säger att utredningen slår fast samma princip som hon har hävdat, nämligen att lagstiftningen så långt möjligt skall vara neutral i förhållande till olika samlevnadsformer. Det är nog en aning förenklat. Ungefär liknande sägs i direktiven till utredningen, och jag tror att det uttalandet tyvärr har bidragit till att förvirra diskussionen en hel del. Där säger departementschefen att en ”ny lagstiftning bör enligt min mening så långt möjligt vara neutral i förhållande till olika samlevnadsformer och olika moraluppfattningar”. Sedan fortsätter han: ”Äktenskapet har och bör ha en central plats inom familjerätten, men man bör försöka se till att den familjerättsliga lagstiftningen inte innehåller några bestämmelser som skapar onödiga svårigheter eller olägenheter för dem som skaffar sig barn och bildar familj utan att gifta sig.” Det här är ett centralt avsnitt i dessa direktiv. Tyvärr innehåller de två meningar, som i viss mån står i motsättning till varandra. Det påpekar också utredningen i sitt betänkande. Det finns två utgångspunkter för talet om neutralitet från samhällets sida till valet av samlevnadsform. Den ena är att anspråk från samhällets sida på att vissa av samhället givna regler skall gälla i alla samlevnadsfall kan uppfattas som ett intrång i de enskildas personliga värld. Att man inte kan leva tillsammans utan att vissa regler blir tillämpliga, uppfattas som ett tvång. Det andra intresset är att man skall behandla samma faktiska sociala situation lika, oavsett den rättsliga formen. Man skall inte ge dem som valt en viss rättslig form några fördelar som andra inte får. Det är de två önskemålen, och som utredningen påpekar går de inte alltid att förena. Om man vill låta bli att blanda sig i parternas inbördes relationer, kan man inte samtidigt tvinga på dem ett system som behandlar alla faktiska situationer lika, oavsett juridisk form. Utredningen konstaterar det och säger att en fullständig neutralitet till samlevnadsformen alltså är omöjlig att genomföra på detta område, om äktenskapet samtidigt skall bibehållas som ett särskilt rättsligt institut. Och enligt direktiven bör äktenskapet även i framtiden ha en central plats i familjerätten. Vad som menas med detta är helt enkelt, att de som väljer att leva utan äktenskap får också finna sig i att de inte har det rättsliga skydd som äktenskapet innebär. Det är ingen särskilt konstig tanke, men man har ändå lyckats förbigå den rätt mycket i den här diskussionen. Därför ville jag dra fram den. Den andra frågeställningen gäller relationen mellan föräldrar och barn. Där är väl numera i stort sett accepterat i vårt samhälle att barnen skall behandlas lika, oavsett om föräldrarna är gifta eller inte. I och med beslutet häromåret om de utomäktenskapliga barnens arvsrätt är den principen i huvudsak genomförd, men inte helt. I familjelagssakkunnigas betänkande föreslås ett par ytterligare ändringar när det gäller vårdnaden om barn. Vi vill förstärka fädernas möjlighet att få vårdnanden om barnen. Majoriteten i utredningen vill också ge föräldrarna möjlighet att gemensamt ha vården om sina barn, även om de inte är gifta. Vi har också ett förslag som ger möjlighet för den ena av föräldrarna att få överta bostaden vid en särflyttning, även om föräldrarna inte är gifta. Motivet är naturligtvis också här strävan att barnen skall få en bra bostad. Jag kan inte tänka mig att det är någon här som anser att barnen skall diskrimineras beroende på om föräldrarna har gift sig eller inte. Barnen kan inte lastas för hur föräldrarna väljer i det avseendet. Fru Odhnoff insinuerade visserligen att herr Burenstam Linder skulle ha den uppfattningen, men det berodde nog på att hon befann sig i en trängd situation. För det tredje gäller det statens och kommunernas behandling av familjerna med avseende på skatteoch sociallagstiftning m.m. Min utgångspunkt — liksom utredningens, även om den inte sysslar med denna fråga i särskilt stor utsträckning — är att den faktiska samlevnadssituationen skall vara avgörande och inte vilken juridisk form man har valt. Jag skulle föreställa mig att fru Odhnoff instämmer i den utgångspunkten. Jag undrar om herr Burenstam Linder gör det; han har hittills av tidsskäl undvikit att ge sig in på ideologiska spörsmål, men eftersom detta är en central fråga kunde han kanske ha ägnat ett par ord åt den. Med den utgångspunkten finner man att vissa ändringar måste göras i dagens lagstiftning. I vissa avseenden missgynnas äktenskapet, t.ex. på studiemedelsområdet, när det gäller omskolningsbidrag från AMS och när det gäller faktisk sambeskattning av rörelseidkare. I andra fall gynnas äktenskapet. Mest iögonenfallande är 1800-kronorsavdraget och änkepensionen. I samtliga dessa fall ligger lösningen enligt min uppfattning i att man eftersträvar en individuell behandling. De gifta bör inte diskrimineras i studiemedelssystemet eller när det gäller omskolningsbidrag. En allmän egenpension bör byggas upp, kompletterad med barnpension och eventuellt försörjarpension så att änkepensionen på sikt kan ersättas av de formerna. Möjlighet till individuell beskattning bör införas även för rörelseidkare. Fru Odhnoff berörde den sista frågan något. Om jag fattade henne rätt menade hon att denna fråga inte är särskilt allvarlig, eftersom ena makens arbetsinsats kanske är ganska ringa och skattemässigt inte har så stor betydelse. Jag förmodar att hon medger, att om arbetsinsatsen är större har frågan en större ekonomisk betydelse. Men det är förvånande att fru Odhnoff inte nämner att i det här fallet den ena makens — vanligen kvinnans — situation försämras i ett väsentligt avseende, nämligen att hon inte får någon rätt till ATP-pension för sin arbetsinsats. Om man vill hävda kvinnans jämlikhet borde det vara väsentligt att ändra på detta. Man har iakttagit att bolagsbildningen för sådana här rörelser har ökat väsentligt under senare år. Det är sannolikt den faktiska sambeskattningen som ligger bakom denna ökning. Men det innebär att de svagare i det här fallet, nämligen de som inte har tillräckligt stor rörelse för att bilda bolag eller möjlighet att konsultera juridisk expertis, får de ekonomiska påfrestningarna, medan de som är bättre ställda klarar sig genom att sätta sig själva på bolag, som det brukar heta. Jag har angett några rent konkreta mål som man skulle kunna ställa upp. Jag undrar om fru Odhnoff instämmer i dessa målsättningar och om herr Burenstam Linder gör det. I andra fall är den formella behandlingen lika när man utgår från den faktiska situationen. I praktiken blir det orättvist därför att människor inte följer reglerna utan uppger att den faktiska situationen är en annan än den verkligen är — t.ex. att de är ensamstående — och därmed får de en förmånligare behandling. Här har herr Burenstam Linder enligt min uppfattning tagit upp ett mycket besvärligt problem, och det är befogat att göra det. Vad skall vi göra för att undvika vad som kan uppfattas som orättvisor och för att undvika att människor hindras att skaffa sig det rättsskydd som äktenskapet kan ge? Vi kan inte avskaffa allt särskilt stöd åt de ensamstående. I vissa fall, t.ex. när det gäller ensamstående med god inkomst, kan detta stöd te sig omotiverat högt och kanske hindra två människor som har barn, men inte med varandra, från att gifta sig och t.o.m. från att flytta ihop. Dessa fall är kanske inte så många i dag, men de kan komma att bli fler med den nuvarande utvecklingen av skilsmässofrekvensen och den fria samlevnaden. Å andra sidan håller säkert herr Burenstam Linder med om att de Nr 135 ensamstående, som har låga inkomster, i dag verkligen behöver allt det Fredagen den stöd de kan få. Man kan fråga sig om vi borde gå in för någon form av 8 december 1972 inkomstgraderat stöd till ensamstående. Jag tror att i varje fall herr — :Burenstam Linder och jag kan vara ense om att ett sådant system också Qi åtgärder BIOP har avigsidor om vi vill göra det lönande att arbeta och satsa på att ta diskriminering av ansvar, vilket även bör få gälla de ensamstående. Det är klart att allt stöd som i dag går till ensamstående inte är heligt i just den utformning det nu har. Man får försöka diskutera vilka ändringar man vill åstadkomma. På den punkten har jag inte lyckats uppfatta något som helst förslag från herr Burenstam Linder, trots att han onekligen med all rätt har brett ut sig en hel del i debatten. Det finns naturligtvis också en gräns för hur mycket man kan rota i folks privatliv för att konstatera, om de sammanbor med någon som de inte har talat om att de sammanbor med. Den gränsen är svår att dra, inte bara i praktiken. Det är också teoretiskt besvärligt att säga hur länge människor skall ha bott ihop för att man skall räkna dem som sammanlevande, om de inte har barn tillsammans. Jag har ingen lösning på detta problem. Det är sannerligen inte lätt, och det löses inte av att man så där litet allmänt svepande säger att äktenskapet är diskriminerat, eller att vi skall ha en neutral inställning. De måste lösas genom praktiska åtgärder. Slutligen: Vad skall samhället ha för attityd till familj och äktenskap? Jag kan på den punkten nöja mig med att citera ur det partiprogram som folkpartiet vid landsmötet i Göteborg alldeles nyligen antog. Vi säger där: ”Familjelivet skall främjas. Föräldrarna har huvudansvaret för barnens vård och fostran. Familjens situation har under senare år förändrats avsevärt. Genom urbanisering och ökad rörlighet har kontakten mellan generationerna minskat. De gifta kvinnorna förvärvsarbetar i långt större utsträckning än tidigare. En stor del av de uppgifter som tidigare utfördes inom familjen har nu övertagits av stat, kommuner och näringsliv. Även om många väljer att leva tillsammans utan att ingå äktenskap, ser de flesta äktenskapet som den naturliga formen för en samlevnad byggd på trohet och ansvar. Familjepolitiken skall underlätta för familjen att fylla sin viktiga roll i denna nya situation. Radikalt förbättrade möjligheter att förena familjeansvar och yrkesinsatser utanför hemmet måste skapas för både män och kvinnor. Inom familjerätten bör reformer genomföras som även i framtiden bevarar äktenskapet som en för det stora flertalet lämplig levnadsform.” — Och sedan går vi in på olika punkter när det gäller familjerätten. Den sista meningen jag citerade tycker jag ger situationen här i ett nötskal. I och med att man önskar bevara äktenskapet som en juridisk institution vill man självfallet göra denna så praktisk som möjligt för det stora flertalet. Därför bör samhället, t.ex. genom skolan och genom information på olika sätt, tala om för människor vad det innebär att gifta sig — vilka fördelar och vilka skyldigheter och förpliktelser det medför. Självklart kan detta — i den mån man har lyckats utforma äktenskapet som en praktisk och värdefull institution — komma att uppfattas som ett förord från samhällets sida för äktenskap. Jag kan inte se att det behöver vara ett dugg kontroversiellt. Det är då viktigt — där vill jag också citera vad folkpartiets styrelse har sagt i sitt yttrande över ett antal motioner på detta område — att man sårande för dem som valt en annan inte väljer formuleringar som ”verkar samlevnadsform, för dem som funnit skilsmässa vara lösningen på sina familjeproblem eller för de barn som vuxit upp tillsammans med endast den ena av sina föräldrar ”. Vi har, brukar man säga, ett pluralistiskt samhälle. Det finns många olika uppfattningar och många samlevnadsformer. Vi har på senare år fått in stora grupper av människor i vårt land som har vuxit upp i helt andra kulturer än den svenska traditionen. Därför måste de här frågorna behandlas varsamt, särskilt när samhället — staten och kommunerna genom skolan möter barnen. Det bör vara vägledningen för en liberal och tolerant attityd från samhällets sida. Detta hindrar naturligtvis inte att man skapar förutsättningar för ett harmoniskt familjeliv och ger rättsligt skydd åt de svagare inom familjen. Herr talman, jag skall be att få sluta med att ställa några frågor till fru Odhnoff: 1. vill fru Odhnoff, mot bakgrund av vad jag nu har sagt, medverka till att den diskriminering som den faktiska sambeskattningen innebär avskaffas? 2. vill fru Odhnoff medverka till att de nuvarande änkepensionerna ersätts genom uppbyggnad av ett system med allmän egenpension, barnpension och eventuellt försörjarpension och att en utveckling i den riktningen påbörjas snarast möjligt? I den bör självfallet också ingå möjlighet att få ATP-poäng för dem som är hemma och vårdar sina barn. 3. vill fru Odhnoff medverka till att inkomstprövningen mot makes inkomst när det gäller omskolningsbidragen avskaffas? 4. vill fru Odhnoff medverka till en utveckling av studiemedelssystemet i riktning mot den individuella principen? Herr Burenstam Linder har tagit upp detta ämne och med styrka utvecklat den diskriminering som här råder. Vad vill herr Burenstam Linder själv göra för att komma till rätta med dessa problem? Utöver denna mera allmänna fråga vore jag naturligtvis tacksam, om även herr Burenstam Linder ville kommentera de frågor jag ställde till fru Odhnoff.
Herr talman! Jag vill bara göra en kommentar till herr Romanus” anförande. När man anger en tabell som avser taxerad inkomst, beskattningsbar inkomst, daghemsavgift, bostadstillägg, barnbidrag, bidragsförskott m.m. och kommer fram till en disponibel inkomst, då är det inte vanligt att man i det sammanhanget gör en uppskattning av hemarbetets värde. Det är också svårt att fastställa värdet av det hemarbete som förvärvsarbetande föräldrar utför. Även om man skulle begränsa sig till fastställande av värdet av det arbete som den hemarbetande föräldern gör, dvs. ett tillskott av ekonomiskt värde i betydelsen sömnad av kläder, bakning av bröd osv., torde denna summa ändå inte uppgå till levnadskostnaderna för ett år för en hemmavarande person.

Herr talman! Jag bestrider inte detta. Jag fäste mig vid fru Sundbergs formulering att hemmafrun inte var värd ett enda öre eller möjligen 400 kronor. Jag tror att man skall undvika sådana uttalanden. Det finns sannerligen ingen anledning att lägga sten på börda för de många hemmafruar, som anser att deras arbetsinsats inte är tillräckligt uppskattad.
Herr talman! Givetvis håller jag med Gabriel Romanus om detta, men tabellerna är ju uppgjorda på basis av gällande regler. Av dem framgår att hemmafrun inte är värd mer än några hundra kronor per år. Det stämmer givetvis inte med min egen uppfattning om värdet av hemarbetet, framför allt inte, när det gäller barnavården.

Herr talman! Att denna fråga engagerat människorna, har man nogsamt kunnat konstatera. Både Socialdemokratiska kvinnoförbundet och Broderskapsrörelsen har i år antagit familjepolitiska program. Många av landets tidningar har i rubriker och artiklar gått till attack mot dessa och även förvrängt innehållet. Detta beror på att man gärna vill komma åt en politisk meningsinriktning. Man vet att detta är ting som engagerar människorna, som vill slå vakt om äktenskapet. Man säger då att socialdemokraterna är ute efter att riva undan grunden för denna institution och tycker sig därigenom ha fått in en femetta. Grunden för en familjepolitik utgöres självfallet av strävandena att skapa säkerhet och trygghet för barnen. Det måste vara grunden för äktenskapet och för samhällets familjepolitik. Man har sagt sig att sådana regler och få till stånd sådana ekonomiska och sociala reformer, att de stöttar upp denna samlevnadsform. Men det är klart att man då kommer in på den problematik, som varit uppe under debatten här: Hur skall man se på de människor som bor samman utan kyrklig eller borgerlig vigsel? Det är klart att många då säger att nu måste vi prioritera det traditionella äktenskapet. Men kan samhället, eller den enskilde, ta en sådan ställning? De människor som väljer en annan sammanboendeform måste självfallet också ha samhällets stöd om man utgår ifrån att detta skall skapa säkerhet och trygghet för barnen. Man kommer alltså fram till att samhället måste visa en neutralitet till samlevnadsformerna. Det är ingen enkel reform det framgår ju av debatten här. Den ingriper i så många förhållanden. Människorna är individualister. Vi har olika inkomster och olika sociala förhållanden och annat, och varje social reform måste passa de enskilda individerna i denna lilla krets. Det är då inte så svårt att förstå att resultatet självfallet kan slå på både minus och plus.

Då kommer självfallet nästa fråga: Hur gör man med de ensamstående, de som får barn utom äktenskapet eller som skiljer sig och lämnar varandra? Det vore obarmhärtigt av samhället att skapa sådana lagar i det här avseendet att dessa människor kommer i kläm. Jag kan inte fatta annat av den diskussion som förts och av det som fru Odhnoff också säger i sitt interpellationssvar än att man måste knyta så många olika former av socialt stöd som möjligt till barnen. Vi har ju nogsamt blivit bekanta med det här problemet under årens lopp. Den som var ordförande före mig i Broderskapsrörelsen upplevde på sin tid som präst att äldre människor ibland kom till honom och sade: Vi skulle gärna vilja legalisera vårt samboende, men vi kan inte det, eller det är besvärligt av ekonomiska skäl, därför att den försäkring som vi har då faller undan. Så kom de i en viss samvetsnöd. Vi har haft problemet vid bestämmande av underhållsbidrag till barnen vid upplösningen av ett äktenskap, men också vid bestämmande av underhållsbidrag till modern för omvårdnaden av barnen. Om hon har velat ingå ett nytt äktenskap, bortfaller detta stöd, och då ställs hon igen i en svår situation: Skall hon på nytt gifta sig och förlora dessa pengar, eller skall det bli fråga om ett samboende utan legalisering? Herr talman! Det finns alltså åtskilliga sådana här förhållanden som är svåra att klara upp för den enskilde men som vi i diskussionen och i lagstiftningsarbetet måste ta hänsyn till och försöka komma till rätta med.

Men så är det ju inte. Deras ekonomi och andra sociala förhållanden är gemensamma. Detta är ju orsaken till att man har olika ekonomiska förmåner för ensamstående och sammanboende. Här talas om den allmänna lagstiftningen som finns på området. Men om man går till socialhjälpen t.ex. i en kommun som Stockholm så finner man att socialhjälpsnormen i april 1971 var 510 kronor för ensamstående och 850 kronor för två makar. Skulle dessa människor betraktas som ensamstående fastän de sammanbor skulle de få 1 020. Det får de inte utan man gör skillnad här. Anledningen till det är naturligtvis att det är dyrare att bo ensam på två håll. Fru Sundberg var inne på det i någon mån, men hon drog tyvärr inte de rätta konsekvenserna. Herr Burenstam Linder talar om att man förlorar så mycket på att gifta sig och han använder hårda och stora ord. Han har suttit hemma och Nr 135 plockat ihop uttryck som han tycker passar bra i debatten: Det är de Fredagen den sluga och inte de svaga som vinner; vi kan ha skattespioner men inte 8 december 1972 sängkammarspioner osv. Det är klart att man kan svänga sig med sådana — RR uttryck i en debatt, men jag tycker faktiskt att de inte hör hemma i en Om åtgärder mot." sådan här debatt. diskriminering av Jag vill knyta an till några uttalanden som herr Burenstam Linder gör i äktenskapet sin interpellation. Han säger att daghemsavgiften blir högre, daghemsplatsen mera svåråtkomlig och att det blir svårare att få socialbidrag, om man gifter sig eller flyttar samman. Varför uppkommer det här förhållandet? Det är ju därför att vi har sagt oss att vi måste hjälpa och stödja ensamstående med barn. Vi måste ge dem företräde t.ex. till daghemmet. Vi måste sänka deras daghemsavgift. Här har varit mycket av sifferexercis. Man kan räkna på många olika sätt. Men om man går till socialhjälpsförhållandena så finner man att barnfamiljerna, i synnerhet ensamstående med barn, är klart överrepresenterade bland hjälptagarna. Det var drygt 130 000 barn under 16 år som erhöll hjälp 1969, dvs. mer än en tredjedel av samtliga hjälptagare, och då är det de ensamstående som dominerar den här statistiken. Skilsmässor har uppenbart en negativ effekt. I Malmö har det visat sig att var tredje frånskild man och var fjärde frånskild kvinna erhåller socialhjälp. Jag vill fråga herr Burenstam Linder och fru Sundberg: Tror ni att dessa personer får mera pengar därför att de är ensamstående, eftersom ni menar att det ger så väldiga förtjänster att vara ensamstående? Nej, de får naturligtvis sina bidrag därför att de har det besvärligt ekonomiskt. Det är ju dessutom frågan om en individuell prövning. Även om det kan förekomma felaktigheter i sådana sammanhang, får vi således utgå från att man har synat omständigheterna i de individuella fallen. Jag vill stryka under fru Odhnoffs uttalande, att de resonemang som förekommit kan bli om de inte redan är det — ett angrepp på de ensamstående, på dem som redan har det besvärligt. Hur skall man annars tolka det hela? I annat fall får man ju höja hela bidragsskalan för de gifta och de sammanboende, och det kostar åtskilligt med pengar. Jag förmodar att moderata samlingspartiet inte är så intresserat av att öka de statliga och kommunala budgetarna med så stora utgifter.

Man kan naturligtvis diskutera äktenskapsstatistiken. Det är självfallet så att många unga människor i dag sammanlever under former som ur rättslig synpunkt, inte minst när det gäller barnens intressen, är mindre lyckade. Man frågar sig ibland om de riktigt har tänkt igenom den sidan av saken, eftersom konsekvenserna för dem själva juridiskt kan vara ganska ingripande.

Jag tror att det är andra faktorer som påverkar deras val i detta avseende.

Herr talman! Det ställdes en direkt fråga till mig. Men låt mig börja med att säga att jag önskar att det vore så som herr Svensson i Kungälv sade, nämligen att de unga inte gjorde dessa ekonomiska beräkningar. Jag vill bara hänvisa till det stora antal studerande kvinnor, som är medvetna om, att om de gifter sig med en förvärvsarbetande går de i många fall miste om sina studiemedel och som därför föredrar att inte gifta sig. Men det intressanta och det som föranledde mig att begära ordet var frågan om de ensamstående. Här gäller det — jag vill upprepa den meningen — att inte trampa på andra människor. I fråga om de handikappade, som herr Svensson verkligen har mycket att göra med, kommer det ofta fram krav på små extra förmåner, t.ex. befrielse från skyldighet att betala TV-licens. Då är svaret alltid nej, och det tycker jag är riktigt. Det gäller i stället att ge de handikappade sådana ekonomiska förutsättningar att de själva kan göra sitt konsumtionsval. Det är precis den form av stöd som gäller för de handikappade som jag önskar skulle gälla också för de ensamstående. Alltför ofta har man i debatten om de ensamstående glömt bort att det är två personer som är ekonomiskt ansvariga för barnen. Bidragsförskotten är beräknade för 1973 att vara 3 000 kronor per barn. Det är ett löjligt litet bidrag som den förälder som inte handhar vårdnaden betalar. I stället tycker man att samhället skall gå in med olika hjälpinsatser på flera olika håll — subventionering av daghemsplatser osv. Vore det inte riktigare att följa den princip som gäller för handikappstödet, nämligen att föreskriva ett sådant bidragsförskott att den icke vårdande föräldern svarar för hälften av barnkostnaden? Men man vill gärna bortse från det snsvaret, vad det nu kan bero på, och framställa den ensamstående kvinnan som ett alltid beklagansvärt socialfall som skall ha stöd på flera olika områden. Visst gäller behovet av extra stöd åtskilliga av de ensamstående ildrarna och jag vill erinra om att jag i mitt anförande inte på något ställe berörde det mycket rättmätiga behovet av socialhjälp. Det var de generella insatserna och utformningen av dem — observera inte höjden — som diskuterades. Så länge inte den andra föräldern fullgör sin rättmätiga försörjningsplikt eller samhället i stället träder in blir det ett skevt förhållande.
Herr talman! Det är ju detta som är problemet, fru Sundberg. Man försöker med generella åtgärder hjälpa de ensamstående, därför att de kommer i en besvärlig situation när de skiljer sig. Då måste samhället träda in för att stötta upp dem. Man kan ju säga att detta är att diskriminera äktenskapet. Om människor myglar — för att nu använda herr Burenstam Linders vokabulär — och flyttar samman utan att tala om det för samhället, så får de samma förmåner som de haft som ensamstående, och det blir mycket mer när de bor tillsammans. Om man vill privilegiera äktenskapet så som herr Burenstam Linder vill, måste man ju dra upp inkomsterna för dem som lever inom äktenskapet och dra ner dem för ensamstående. Nr 135 Fredagen den 8 december 1972 anförde också ett exempel på att personer sammanlever men har två — — — bostäder. Erfarenheten från socialhjälpen visar emellertid — och det var Om åtgärder mot därför jag tog fram statistiken — att det är dessa människor som har det diskriminering av mest besvärligt. Det måste vara fel på fru Sundbergs resonemang och på äktenskapet grundförutsättningarna bakom hennes siffermaterial. Jag vill säga några ord med adress till fru Sundberg, eftersom hon talade om att de ensamstående har så stora disponibla inkomster.

Herr talman! Siffermaterialet är utarbetat av riksdagens upplysningstjänst och rör i det här fallet en på heltid förvärvsarbetande förälder med en taxerad inkomst på 18 000 kronor. Men det intressanta var vad herr Svensson i Kungälv drog upp, nämligen utformningen av stödet till den ensamstående. Om man ökar underhållsplikten — låt oss säga att vi hade ett bidragsförskott på 4 000 kronor per barn — skulle den verkligt ensamstående modern få en kraftig förstärkning. Men faktum är att det är just när det gäller underhållsplikten mot barnet respektive bidragsförskottet som samhället har verkliga möjligheter att kontrollera om föräldrarna är sammanboende eller inte. I första hand föreligger ju en underhållsplikt från fadern, och man upplever många gånger att samhället får träda in och ge bidragsförskott till den verkligt ensamstående modern, men jag vågar påstå att fäder inte gärna går så långt i sitt agerande att de låter samhället betala underhåll till ett barn med vars mor de praktiskt taget sammanbor. Om vi alltså kan bli ense om att lägga stödet på den sidan kommer det verkligen dem som behöver det till godo. Än en gång: det är inte de verkligt behövande den arbetslösa modern eller den outbildade — som vi diskuterar här: det är utformningen av det generella stödet, inte höjden av det.
Herr talman! Jo, fru Sundberg, det är just vad vi håller på att diskutera. Det är summan av hela den kardemumma som herr Burenstam Linder talar om. Om man skall gå på hans linje hamnar man i den här situationen. Fru Sundberg säger att hennes material är hämtat från upplysningstjänsten och att det säkert är riktigt. Jag betvivlar inte det. Det finns många sådana utredningar, som moderata samlingspartiet och andra har gjort. Men enstaka sifferberäkningar slår fel om man sedan drar generella slutsatser. Om fru Sundbergs uppgifter vore helt riktiga även som genomsnitt skulle inte människor behöva gå till socialhjälpen i så stor utsträckning som de faktiskt gör. Jag är också på det klara med att det behövs sådana kontrollmöjligheter som det finns t.ex. när det gäller bidragsförskottet. När två föräldrar flyttar samman efter att ha levat åtskilda skall myndigheterna få kännedom om det så att de inte kan lura samhället. Vi kommer aldrig ifrån att sådana kontrollmöjligheter behövs. Det är brottsligt att bryta mot lagen i det här avseendet precis som det är brottsligt att mygla med skatten. Men herr Burenstam Linder säger att vi inte skall ha några kontrollmöjligheter därför att vi inte klarar av att tillämpa dem. Jag anser att man måste ha en sådan kontroll, så att de bidrag som skall gå till ett bestämt ändamål verkligen gör det.

Herr talman! Herr Svensson i Kungälv, och tidigare fru Odhnoff, har försökt göra gällande att jag, när jag tog upp denna fråga, gjort mig skyldig till en attack mot de ensamstående. Det har jag mycket svårt att förstå. Fru Sundbergs siffror, som hon fått från upplysningstjänsten, är helt riktiga; jag har sett motsvarande siffror i offentligt utredningsmaterial. Herr Svensson säger att de inte kan vara riktiga; han säger att det finns andra siffror som pekar på att ensamstående har det värst — och de här siffrorna skulle enligt hans mening peka åt andra hållet. Men är det inte på det sättet att familjepolitiska kommittén — som jag tror att jag antydde i mitt första anförande — gör en helt annan typ av beräkningar än dessa. Kommittén tittar på de genomsnittliga inkomsterna för ensamstående; det är sannolikt arbetsinkomster, alltså inte inkomster med tillägg av olika bidrag. Och det är mycket möjligt att det genomsnittet ligger lågt, men den här debatten gäller inte det utan den gäller: Skall det vara så att den som är ensamstående, när han kommer i den belägenheten att han skulle vilja gifta sig, finner att själva bidragssystemet är så utformat att det är ekonomiskt omöjligt att göra det? — Det är ett helt annat problem än det som gäller var den genomsnittliga inkomsten för hela gruppen ligger i förhållande till den genomsnittliga inkomsten för andra grupper. Vi måste utgå från den enskilde individens belägenhet och inte från genomsnittet, som herr Svensson i Kungälv gör. Sedan vill jag säga till fru Odhnoff och herr Svensson i Kungälv att det problem som jag har tagit upp finns uppenbarligen. Om ni läser studiemedelsutredningen, värnpliktsförmånsutredningen, familjepolitiska kommitténs betänkande eller familjelagssakkunnigas betänkande kan ni finna att det spörsmål som jag har tagit upp är något som de sakkunniga vänder och vrider på och tydligen har svårt att komma till rätta med. Jag anser, fru Odhnoff, att det inte är rimligt att en familjeminister inte kan yttra sig om detta. Fru Odhnoff bara förnekar svårighetens existens och säger på ett lättvindigt sätt att eftersom det skulle vara bedrägeri att inte göra precis som fru Odhnoff tycker att man skall göra behöver vi inte bekymra oss om detta. Jag påpekar på nytt, fru Odhnoff, att det faktiskt kan vara så att många människor tvingas avstå från att ändra civilstånd, vilket de av moralisk övertygelse skulle vilja göra, för att inte råka i ekonomisk knipa. Jag tror att herr Svensson i Kungälv själv påpekade att sådana situationer finns. Det går inte att kalla dem bedragare när de avstår från äktenskap på grund av lagstifningens utformning. Går det verkligen att kalla människor bedragare i de fall där de är vad man kan kalla till hälften sammanboende? Är verkligen fru Odhnoff så fantastiskt juridiskt skarpsinnig att fru Odhnoff kan gå ut och peka på den ene eller den andre och säga: ”Ni sammanbor tre gånger i veckan. Ni har inte anmält det. Följaktligen är ni en bedragare.” Man skall väl i stället ödmjukt erkänna att det finns en lång rad av gränsfall som är väldigt svåra att bedöma. Och låt oss säga att man skulle kunna upptäcka fall som” inte är gränsfall utan där människor verkligen sammanbor under äktenskapsliknande förhållanden utan att anmäla det, kan man då vifta bort de spörsmålen genom att tala om att det är bedrägeri och att några vidare åtgärder därför inte behövs? Med den typen av logik, fru Odhnoff, kan hela kontrollväsendet för skattesystemet också plockas bort. Det är ju bara att säga att det vore bedrägeri att inte uppge sina inkomster, och följaktligen finns inga problem. — Det kan inte vara en riktig slutsats. Jag tycker alltså att vi har fullgod anledning att kräva av en familjeminister att få besked om hur man skall gå till väga i dessa för familjelivet i vårt land synnerligen betydelsefulla frågor. Man kan naturligtvis, som herr Romanus gjorde, kräva mig på besked också. Det är fullständigt rimligt och riktigt, även om man först och främst väntar sig att en familjeminister skall kunna lämna besked.

Det kan jag inte göra — jag har inte kapacitet för det och vi har inte tid till det heller. Men jag kan ge uttryck för några principer. Om vi på ett lättvindigt sätt låter skattesatserna öka så att människorna får svårare att klara sig på sin inkomst efter skatt — nyfattiga, som inte kan klara sin hyra t.ex. utan behöver olika former av bidrag, kommer man nödvändigtvis att vidga utrymmet för fenomen av den karaktär som min interpellation gäller. Vidare var det faktiskt principiellt fel att plocka bort sambeskattningen utan att samtidigt göra en genomgång av alla de andra områden där man i lagstiftningen har regler som utgår från att en familj skall behandlas på ett alldeles speciellt sätt. Jag skulle alltså vilja göra gällande att det behövs en sådan genomgång. Om det finns kontrollsvårigheter — och det tror jag är riktigt, eftersom de offentliga utredningarna har påpekat det — kanske det vore lämpligt att ha en central instans som hade någon form av överblick över hur den ena och den andra myndigheten gick till väga. Åtminstone om jag får döma av värnpliktsförmånsutredningen försöker folk faktiskt plocka russinen ur kakan, som det heter, vilket utredningen menar innebär att man registreras på ett sätt på ett ställe och på ett annat sätt på ett annat ställe, alltefter vilket som bäst lönar sig. Om jag förstod herr Romanus rätt avkrävde han mig också ett besked i den mera ideologiska frågan om neutralitetsbegreppet. Skall vi ha fullständig neutralitet i alla olika avseenden mellan den ena och den andra sammanboendeformen? Jag har naturligtvis inte funderat tillräc ligt mycket på det här, men som jag förstått familjelagssakkunnigas betänkande har jag dragit slutsatsen att det är fullständigt omöjligt att åstadkomma en sådan neutralitet, för det skulle innebära tvångsäktenskap.

Och det är väl orimligt, eller hur fru Odhnoff? Familjeministern har talat om neutralitet, men jag har inte lagt märke till någon utvärdering av vad det begreppet egentligen innebär. Möjligen beror det på att jag själv ser detta som mera invecklat än det kanske är. Medan vi rör oss på det ideologiska planet vill jag gärna också säga, att jag tillhör dem som uppfattar äktenskapet som en betydelsefull institution i samhället. Jag tror faktiskt att den typ av löften som där finns ger en större stabilitet åt samlevnadsformerna. Det förefaller som om den statistik som fru Sundberg pekade på i familjelagssakkunnigas betänkande ger visst uttryck för att det också är ett faktum. Jag tror också att det är bra för barnen, fru Odhnoff, och det är väldigt betydelsefullt att se till barnens situation i det här fallet. En mer bagatellartad fråga: herr Romanus sade att ett av de klaraste exemplen på att skattelagstiftningen gynnar gifta är I 800-kronorsavdraget. Men det, herr Romanus, är fel. Det är tvärtom, men alla människor tycks missförstå det. 1 800-kronorsavdraget gynnar gifta endast i mycket speciell belägenhet, nämligen om de är barnlösa. Gifta barnlösa utan förvärvsverksamhet är sannolikt en föga omfångsrik kategori. När det gäller dem som har barn är det så att av ensamstående föräldrar har var och en ett 1 800-kronorsavdrag. Gifter de sig eller blir behandlade som gifta förlorar de ett av dessa — eller kanske båda, nämligen om bägge parter förvärvsarbetar. Därför tycker jag att det är rimligare att säga att tvärtemot vad som alltid påstås är detta 1 800 kronorsavdrag någonting som snarare diskriminerar giftermål än motsatsen. Sedan skulle jag vilja vända mig till alla dem som har velat göra gällande att det på något sätt är väldigt svårt att avgöra vad nettoeffekten blir av skatteoch sociallagarna. Visst, säger fru Odhnoff, finns det vissa kategorier för vilka det är oförmånligt att gifta sig. Herr Svensson i Kungälv var inne på liknande tankar — att det är svårt att verkligen veta hur skatteoch sociallagarna slår härvidlag. Jag vill också säga till herr Romanus: Kom till mig med en annan rimlig förklaring till den dramatiska nedgången i antalet äktenskap i vårt land! Herr Svensson i Kungälv talar bara om ”andra faktorer”. Fru Odhnoff har inte talat om någonting annat än att det var litet nya etiska funderingar. Vad nu ”andra faktorer” är vet jag inte, herr Svensson i Kungälv. Jag tror att vissa etiska omvärderingar av troslöften och liknande kan ha spelat en viss roll. Men det vore ju fantastiskt om det i vårt land var så helt annorlunda i det här stycket än det är i våra grannländer. Jag upprepar att vi har haft en nedgång i äktenskapsantalet med 37 procent på en sexårsperiod. Danmark har haft en nedgång på 10 procent, Norge har haft en ökning och i Finland har det varit oförändrat. Mäter man antalet äktenskap per 1000, ligger Danmark fortfarande väldigt högt — i närheten av det läge där vi var 1966, ungefär 8 per 1000 — under det att vi i Sverige är nere i 4,7. Tror ni att vi oc 5 speciell svensk etik? Att vi är väldigt framsynta, framstående och märkvärdiga i alla möjliga avseenden vet vi — vi behöver bara öppna tidningen för att se hur fantastiska vi är här i Sverige. Men är det verkligen så att vi också har en helt annan etik än man har i de nordiska grannländerna?
Herr talman! Jag har framför mig socialhjälpsnormerna från april 1971 här i Stockholm. Som jag sade i mitt första anförande har en ensamstående 510 kronor och makar eller sammanboende 850 kronor. Ponera nu att två människor är sammanboende eller gifta och flyttar isär. Då får de alltså 510 kronor var, dvs. sammanlagt 1 020. Så går en tid och de flyttar samman igen men anmäler inte det till socialnämnden, för om de gör det sänks bidraget. Då säger herr Burenstam Linder: Här har socialnämnden i Stockholm diskriminerat äktenskapet — dessa människor har satt sig ned och räknat och funnit att de förlorar på äktenskapet. Kan man resonera på det sättet? Finns det inte ändå en ganska rimlig förklaring till socialnämndens beräkningar? Man kan då gå två vägar. Man kan höja bidraget för de sammanboende så att de får dessa 1 020 kronor, eller man kan sänka bidraget för de ensamstående. Det är möjligt och t.o.m. troligt att vi är på väg mot en utjämning härvidlag. Men vi kommer inte ifrån att det är billigare att bo tillsammans än att leva på var sitt håll, och det är den slutsats som alla socialnämnder här i landet har dragit. Herr Burenstam Linders resonemang går ut på att socialnämnderna i dei här avseendet diskriminerar tenskapet — människorna sätter sig ned med papper och penna och räknar för att finna vad som är förmånligast. Gör man ett sådant fel, tycker jag att socialnämnderna skall beivra det felet. Herr Burenstam Linder talar om att han tror på äktenskapet, tror på löftet. Det anser jag också är väsentligt jag tror att många unga nänniskor faktiskt har gjort en felbedömning när de inte legaliserar sitt sammanboende, därför att äktenskapet ger trygghet inte minst för Herr talman! Min repliktid är slut, men jag vill säga att ingenting är ju fullkomligt här i världen, inte heller på det här området i Sverige, och det finns säkerligen mycket att diskutera och reformera framöver.
Herr talman! Jag tror att herr Burenstam Linder missuppfattade min frågeställning på det ideologiska området. Jag frågade inte, som han tycktes tro, om han är anhängare av en fullständig neutralitet från det allmännas sida i alla avseenden familjerättsligt, när det gäller civillag osv. i förhållandet mellan giftermål och fri samlevnad. Tvärtom ägnade jag en viss tid åt att utveckla varför en neutralitet på det familjerättsliga området inte är möjlig så länge man vill ha kvar äktenskapet. Men vad jag frågade var: Hur skall stat och kommun ställa sig när det gäller skatter, sociallagstiftning, social service och sådana saker? Skall man där försöka att gå till den faktiska situationen, och inte diskriminera vissa juridiska samlevnadsformer? Skall man premiera en samlevnadsform — äktenskapet — eller skall man diskriminera äktenskapet? Min uppfattning är att målsättningen skall vara att gå till den faktiska situationen. Jag frågade: Delar herr Burenstam Linder uppfattningen att detta skall vara målsättningen? Att det sedan finns svårigheter är en annan sak. Men jag frågar alltså om herr Burenstam Linder delar uppfattningen att målsättningen skall vara att man utgår från den faktiska situationen och icke från den juridiska samlevnadsformen när det gäller skatteoch sociallagstiftning samt service och sådant. Det har jag inte fått något svar på, och jag tycker ändå det är väsentligt, när man drar upp hela denna frågeställning, att man också kan ge ett svar på den frågan. Herr Burenstam Linder sade att man måste erkänna att problemet finns. Nå, om man gör det — som jag gör i varje fall — och håller med om att här finns en massa svårigheter som kan leda till fall där förhållandena ter sig orimliga i dag, vad skall man göra då? Där blev herr Burenstam Linder plötsligt så väldigt ödmjuk och sade: Det är ett så stort område, så det vet jag ingenting om — jag kan bara liksom tycka litet grand. Och då tyckte herr Burenstam Linder på tre punkter och talade om tre principer: för det första att man skall minska behovet av bidrag i största allmänhet, för det andra att det var fel att ta bort sambeskattningen utan att ta bort en del andra saker — han angav inte närmare vilka — och för det tredje att man skall ha ett centralt organ som avgör vad som menas med samlevnad och vad som inte är samlevnad. Det sista tycker jag att det kan ligga någonting i, alltså att man skall försöka få en ordentlig definition av begreppet. Det är inte lätt, men det bör man försöka få. De andra två principerna tycker jag emellertid, om herr Burenstam Linder ursäktar, är en smula kraftlösa. Man skall minska behovet av bidrag. Ja, men finns det ett konkret förslag på något bidrag som herr Burenstam Linder vill ta bort? Och när det gäller herr Burenstam Linders uttalande att det var fel att slopa sambeskattningen frågar jag: Vill herr Burenstam Linder återinföra sambeskattningen nu eller vad vill herr Burenstam Linder göra för att rätta till förhållandena på det här området? Jag hade ett par tre konkreta frågor till fru Odhnoff som herr Burenstam Linder gärna hade fått kommentera också, men det gjorde han inte. Det gällde konkreta uppslag för att hävda den individuella principen, vilket skulle innebära en lösning på de här problemen i framtiden. Herr Burenstam Linder sade vidare att I 800-kronorsavdraget diskriminerar äktenskapet. Ja, det gör det för dem som är ensamstående med barn och blir av med sitt avdrag när de gifter sig. Jag håller med om det. Men det är klart att det gynnar de gifta när den ena av makarna är hemma. Det är en rest av sambeskattningen. Båda dessa effekter finns. Och jag vill säga att den kategori av gifta där bara den ena maken är hemmavarande, är inte någon obetydlig kategori som är praktiskt taget avskaffad, vilket herr Burenstam Linder tycks tro.

Herr talman! Eftersom jag nu plötsligt fick två repliker att svara på får jag kanske återkomma ytterligare en gång. Till herr Svensson i Kungälv vill jag säga, att det duger väl inte att bara ta upp en enda instans som t.ex. socialnämnden och se hur den resonerar. Det allvarliga här är ju att om alla olika instanser resonerar på det viset i sin uppläggning, att det är på något sätt billigare levnadsomkostnader om man är sammanboende eller gift än om man är ensamstående, så kan nettoresultatet bli väldigt tokigt, och det är väl detta som fru Sundbergs tabell visar. Om man hela tiden — när det gäller bostadstillägg, daghemsavgifter, studiemedel, B-inkomst och faktisk sambeskattning — har utgångspunkten att det är billigare att bara bo tillsammans kommer ju additionen att gå ut på att det blir en kraftig diskriminering ifall man tar steget att gifta sig eller blir bedömd som faktiskt sammanboende. Herr Romanus sade att 1 800-kronorsavdraget var en favorisering av de gifta som var hemma, men såvitt jag förstår är det väl lika mycket en favorisering av dem som är sammanboende och hemma. Det är, menar jag, ingen speciell favorisering av äktenskapet. Sedan har jag aldrig sagt att jag vill ta bort några bidrag. Tvärtom är jag den förste att säga, att med vårt skattesystem har det varit absolut nödvändigt med en kraftig utbyggnad av bidragssystemet, så att människor får råd att betala sin skatt. När en genomsnittlig inkomsttagare med 30 000 kronor i årslön har en avbränning på låt oss säga 10 000 kronor i skatt, så måste han ju ha bidrag för att ha råd att betala skatten, om han bor i Stockholms förorter. Från moderata samlingspartiet har vi lagt fram olika konkreta förslag om hur man skall bära sig åt för att minska skattesatserna, och gör man det så blir det kanske litet lättare för människorna att klara sig utan bidrag för att betala skatten. Vidare talade herr Romanus om de frågor han ställde till fru Odhnoff. Jag trodde först att de var riktade till statsrådet och därför antecknade jag dem inte. Men som jag nu kommer ihåg dem vill jag svara — och det bör följa av mitt allmänna ställningstagande — att när man nu har tagit bort sambeskattningen, så bör man också plocka bort den långa rad av regler som möjligen var motiverade då sambeskattningen fanns som ett gynnande inslag för familjen men som nu från ekonomiska synpunkter missgynnar dem som är gifta. Det är min principiella ståndpunkt i de olika spörsmål som herr Romanus tog upp.
Herr talman! Vi borde väl kunna vara överens om att I 800-kronorsavdraget verkar åt båda hållen. För dem som är ensamstående med barn och funderar på att gifta sig innebär det självfallet en återhållande faktor, men för dem som är gifta och saknar barn innebär avdraget att de får en förmån som de barnlösa ogifta saknar. Det slår som sagt åt båda hållen. Sedan begär jag inte att herr Burenstam Linder skall svara på mina frågor i och för sig. Men när han tar upp ett problem som han tycker är mycket stort och väsentligt och anser att andra skall kunna ge lösningar på det, kunde herr Burenstam Linder möjligen antyda någon lösning själv och inte bara säga att vi skall ta bort en lång rad av saker och ting. Vilken rad av saker och ting vill herr Burenstam Linder ta bort? Vilka regler är det han vill ändra på? Är herr Burenstam Linder med på att vi övergår till en mer individuell princip, som jag föreslog, t.ex. när det gäller faktisk sambeskattning eller studiemedel och en del annat? Säg då det! Och om det är några andra regler herr Burenstam Linder vill ta bort, regler som i dag innebär ett stöd åt de ensamstående föräldrarna, så får han säga det. Vill herr Burenstam Linder ta bort stödet åt de ensamstående föräldrarna?
Herr talman! Herr Burenstam Linder sade att jag tar ett enstaka ärende och drar slutsatser av det, men att det är först när man lägger samman det hela som resultatet framgår. Ja, just det! Och om man lägger samman allt, så visar det sig — om inte herr Burenstam Linder har läst statistiken annorlunda än alla andra gör — att ensamstående och frånskilda är de människor som måste få hjälp från den mest individuella hjälpform vi har i det här landet, nämligen socialhjälpen. Det tycker jag säger tillräckligt, och jag borde inte behöva upprepa det för fjärde eller femte gången. Sedan sade herr Burenstam Linder att man måste ha sociala förmåner för att kunna betala skatten, men att moderata samlingspartiet vill minska skattetrycket. Ja, det senare vet vi. Men vad blir det då för pengar att använda för att lyfta upp dem som sammanbor under äktenskapsliknande förhållanden, så att de får samma ekonomiska och sociala förmåner som de ensamstående nu har just därför att de bor ensamma? Resonemanget stämmer ju inte vare sig i början eller i slutet. Slutligen använde herr Burenstam Linder samma taktik här som han alltid har använt när han sagt eller skrivit något; han radar upp olika ting men har egentligen inte mycket positivt att säga i dessa frågor.

Det är fel. I 800-kronorsavdraget är inte någon genomgående premiering av att man gifter sig. I själva verket har det — som herr Romanus tydligen är ense med mig om — den motsatta verkan. Men folk har för sig att det är något slags allmän subvention av äktenskapet. Fru Odhnoff framförde t.ex. sådana tankar i sitt interpellationssvar. Herr Romanus talade om en genomgång av de områden där jag vill ha en ändring till stånd. Jag tycker att man skall gå över till en individualisering av studiemedelssystemet och att man skall plocka bort den faktiska sambeskattningen, för att ta två exempel. Jag vet inte om vi av polemiska skäl måste anklaga varandra för att inte räkna upp alla sådana uppfattningar. Jag har fäst uppmärksamheten på ett problem — familjeministern förnekar t.o.m. att det existerar — och det kan väl vara prestation nog. De övriga i kammaren förefaller åtminstone anse att det finns ett sådant problem. Jag har självfallet alla möjliga synpunkter på hur man i de olika avseendena skall komma till rätta med det, och jag har angivit några principer. Men vi skall ju inte förlänga den här debatten i all orimlighet. Det finns, herr Svensson i Kungälv, all anledning att skilja mellan skattesats och skatteinkomst. Att sänka skattesatsen innebär inte nödvändigtvis att skatteinkomsterna minskar. Men det är en ekonomisk fråga som vi kan resonera om på onsdag, då vi skall tala om ekonomi och har mera tid på oss.
Herr talman! Det har ställts många frågor i debatten, och det har varit oerhört intressant att lyssna på de synpunkter som framförts. Jag kan instämma med herr Romanus, som med behjärtat mod sökt få fram något konkret förslag från herr Burenstam Linder. Ett sådant hade varit oerhört värdefullt, men det har tydligen varit helt omöjligt att åstadkomma. Jag kan instämma i vad herr Romanus sade också i den debatt som fru Sundberg drog upp. Hon insinuerade att det genom skattesubventionerna till daghem skulle vara en belastning för samhället när tidigare hemarbetande går ut och arbetar. Det som herr Romanus påpekade, nämligen att de då själva betalar skatt, är naturligtvis riktigt. Likadant stöttes jag av nedvärderingen i fru Sundbergs anförande av det arbete som den förälder gör som i hemmet vårdar ett barn. Jag förstod inte riktigt resonemanget om vad som hade hänt på familjeministerkonferensen i Wien och vilken kritik som där skulle ha riktats mot oss. Jag kan bara konstatera att där visades ett mycket stort intresse för svensk familjepolitik. Det intresset konkretiserades i önskemålet att nästa konferens skulle läggas i Stockholm, och den har vi också hållit här förra året. Vad gäller det exempel som fru Sundberg anförde och som har diskuterats här tycker jag det är riktigt att man säger ifrån att även om själva beräkningarna är riktiga — det är väl ingen som betvivlar det — så är exemplet felaktigt; det är en teoretisk konstruktion. Man kan inte undgå att förmoda att syftet är att misstänkliggöra förmånerna till ensamstående. När det gäller fru Sundbergs fråga om min syn på äktenskapet måste jag väl konstatera i likhet med vad justitieministern gjorde, när han skrev direktiven till familjelagssakkunniga, att äktenskapet har och bör ha en central plats i familjelagstiftningen. Det råder fullständig enighet om detta.

Han har ju formulerat sin fråga på ett sådant sätt att man måste få intrycket att just det formella äktenskapet för honom är det väsentliga. Då tycker jag det är viktigt att man följer upp den synpunkten, men det har alltså varit svårt att få något besked där. Herr Romanus ställde några frågor till mig. Den faktiska sambeskattningen var jag inne på redan i ett tidigare anförande och konstaterade då att jag var medveten om att den i vissa fall kunde leda till oförmånliga resultat. Det är ju detta som gör att regeringen har givit i uppdrag till 1972 års skatteutredning att se över skattereglerna i det här hänseendet. Vad beträffar herr Romanus” fråga om änkepensionen kan jag bara konstatera att pensionsförsäkringskommittén har kommit med ett förslag, som i långa stycken tillgodoser hans synpunkter. Förslaget mynnar ut i att man i det fortsatta arbetet skall bygga ut i första hand barnpensionerna. Frågan om utbildningsbidragen och studiemedelsutredningens förslag får vi väl återkomma till så småningom. Det är alltså sådant som nu antingen behandlas av utredningen eller som föreligger i form av utredningsförslag och bereds i departementet.

Han säger att det tydligen skall vara bedrägeri, om man inte gör som fru Odhnoff vill. Jag tycker att det är betänkligt att på det viset försöka slinka undan ett viktigt problem. Till slut tycker jag att det är viktigt, såsom sagts här, att man inte trampar på människor för att kunna rida på principer. Om man inte tror på kontrollsystemet, får man inte dra den slutsatsen att man skall slopa förmåner. Jag förnekar verkligen inte svårigheternas existens när det gäller kontrollen på det här området, men jag vill inte låta de svårigheterna skymma den sociala verkligheten. Här går skiljelinjen. Den uppfattning som herr Svensson i Kungälv har gjort sig till tolk för, som herr Romanus har talat för och som också jag ansluter mig till är att de reella förhållandena skall vara utslagsgivande och inte den formella situationen. Vi måste vara beredda att dyka ner i den problemfyllda tillvaro som vi lever i. Vi måste se de reella behov som människor har och som kan orsakas av att de är ensamstående, att de har barn och att de har en besvärlig ekonomisk situation. Jag tycker att herr Svensson på ett både kunnigt och inträngande sätt klargjorde hela den problematiken. Han kunde med sina exempel från socialhjäpsstatistiken visa att de ensamstående med barn är överrepresenterade bland hjälptagarna. Jag kan till slut bara konstatera att herr Burenstam Linder inte har kommit med några konkreta förslag. Vi har nu debatterat i drygt tre timmar. Vi har inte begärt att han på punkt efter punkt skall komma med preciserade förslag men vi har bett att få ett klarläggande åtminstone på någon punkt. Han har inte heller kunnat bevisa att äktenskapet generellt sett är diskriminerat i skatteoch bidragshänseende, han har nöjt sig med att dra fram enstaka exempel. Som jag redan i mitt interpellationssvar har påpekat finns det självklart sådana exempel.

Jag undrade om jag Om åtgärder SE skulle uppfatta det så, att herr Burenstam Linder ville ta bort diskriminering av 1 800-kronorsavdraget, men vad han sade senare i sin framställning har äktenskapet gjort mig tveksam på den punkten. Det har varit avslöjande i debatten att man så starkt från moderat håll har angripit samhällets sociala skydd för enförälderfamiljerna. Det är uppseendeväckande att moderaterna så klart uttalar sig mot samhällets sociala insatser för de ensamstående med barn. herr Burenstam Linder har inte kunnat motbevisa min slutsats att äktenskapet skulle innebära ekonomiska fördelar sett i stort.
Herr talman! Fru Odhnoff började med att säga att det hade varit ytterst värdefullt att få förslag till konkreta åtgärder från mig. Varför skulle det ha varit så värdefullt? Fru Odhnoff har ju använt mesta delen av tiden till att förneka att det över huvud taget finns problem. Varför skulle fru Odhnoff vara så intresserad av något förslag till konkreta åtgärder rörade problem som enligt fru Odhnoffs uppfattning inte existerar? Min utgångspunkt är inte alls att angripa stödet till ensamstående. Min utgångspunkt är att statistiken visar en dramatisk nedgång i äktenskapsfrekvensen. Fru Odhnoff har inte presterat ett enda rimligt argument som förklaring till varför det är så i Sverige men inte i angränsande länder. Jag gör gällande att de nuvarande reglerna ofta innebär att människor, som i själva verket skulle vilja gifta sig, finner att de inte kan göra det på grund av de ekonomiska förhållandena. Fru Odhnoff säger helt elegant att ni inte vill trampa på människor. Nej, det tar jag alldeles för givet att ni inte vill. Men är det inte, åtminstone i någon mån, att trampa på människor då man gör gällande att hänsyn inte skall tas till det förhållandet att många människor med största sannolikhet gärna skulle vilja gifta sig men finner att detta för närvarande är ekonomiskt omöjligt som reglerna nu är utformade. I övrigt, herr talman, var fru Odhnoffs invändningar mot mina resonemang mest invektiv mot vad jag har sagt. Jag fann inte att fru Odhnoff har gripit tag i de verkligt betydelsefulla frågor som man ser diskuterade bl.a. i offentliga utredningar. Jag tycker det är konstigt att en familjeminister går till väga på det viset.

Herr talman! Jag är glad för att vi har ett protokoll över den här debatten. Jag är glad för att i det protokollet finns antecknat att statsrådet Odhnoff har sagt att vi moderater är kritiskt inställda mot samhällets sociala insatser när det gäller enförälderfamiljen, när hela kritiken, riktad från min sida, enligt protokollet gäller utformningen och innebär ett konkret förslag till förbättrat stöd för enförälderfamiljen. Men det kanske är politiskt roligare att gå ut och misstänkliggöra oss på det sätt som fru statsrådet här har gjort. Herr talman! Jag begärde ordet därför att statsrådet Odhnoff också sade att det var fel på de exempel jag gav. Jag är ingen skatteexpert. Jag har icke på något sätt valt ut dessa siffror bland ett större alternativ. Jag begärde uppgifter från upplysningstjänsten på vad tre olika familjer hade i disponibel inkomst. Jag tog en ensamstående med 10 kronor i timmen. Är det en realistisk inkomst? Jag tog vidare en familj med en förvärvsarbetande med en timpenning på 13 kronor i timmen. Jag ställer frågan: Är det realistiskt i dag? Vidare tog jag som exempel en familj där vardera maken tjänade 13 respektive 10 kronor i timmen. Jag tog också med hyrorna, 600 respektive 750 kronor. Inga andra direktiv gavs. Jag kan nu bara konstatera att till disponibel inkomst har enförälderfamiljen och tvåförälderfamiljen exakt lika mycket, så när som på några hundra kronor. Jag anser att detta är en diskriminering av den hemarbetande föräldern. Här har herr Svensson i Kungälv velat vrida det till att socialhjälpen på något sätt skulle ha betydelse i det här fallet. Jag kan i varje punkt hålla med om vad herr Svensson i Kungälv har sagt om behovet av socialhjälp, om överrepresentationen av denna grupp osv., men det är icke detta vi har diskuterat. Det förhåller sig på det sättet, och där skall givetvis samhället träda in och om möjligt förbättra sitt stöd. Men vad jag har talat om är de vanliga fallen där problemet uppkommer: Skall vi gifta oss, eller skall vi inte gifta oss? Hur skall vi kunna klara vår ekonomi? Jag kan inte av de här siffrorna komma fram till annat än att den hemarbetande kvinnan i hög grad måste leva på att baka sitt bröd och sy sina kläder, om nu det är vad statsrådet Odhnoff menade att jag inte hade tagit tillräcklig hänsyn till i mina beräkningar, som rörde sig om rena krontal i disponibel inkomst.
Herr talman! Jag skulle tro att vi börjar närma oss slutet på denna intressanta diskussion, men jag vill ändå ta upp ett par av de saker som fru Odhnoff nämnde i sitt svar på mina frågor. Men först till herr Burenstam Linder! Han är nu ännu mera ödmjuk än tidigare när han säger: Det är väl ändå bra att jag har fäst uppmärksamheten på ett problem och försökt få familjeministern att upptäcka det. Ja, det är klart att det är bra: det är utmärkt. Jag håller med honom om att han har visat på effekter som är egenartade och som kan försätta människor i svåra situationer. Men när han drar upp diskussionen i så stor stil som han har gjort, både här i kammaren och på andra håll, kan man väl begära litet mer än bara att uppmärksamheten skall fästas på problemet, nämligen åtminstone att någon liten tanke har ägnats åt hur det skall lösas. Det är inte av polemiska skäl som jag vill ha ut honom i ljuset för att få veta vad han tycker, utan därför att diskussionen blir rätt meningslös för dem som lyssnar, om de inte får reda på vad de som diskuterar också vill göra. I varje fall tycker jag det är ett minimikrav att tala om vilket mål man har. Vad har man för värdering som utgångspunkt? Jag framställde frågan så: Håller herr Burenstam Linder med om att utgångspunkten för samhällets sociala stöd, skatter, service och liknande bör vara familjens faktiska situation; icke frågan om man är gift eller lever samman utan äktenskap? Håller han med om att detta bör vara utgångspunkten för samhällets stöd? Sedan kan vi vara ense om att det föreligger svårigheter att förverkliga den principen. Men håller herr Burenstam Linder med om detta? Ja eller nej. Det tycker jag är en klar och enkel fråga som man inte kan undgå att besvara, om man dragit upp denna diskussion, och det är herr Burenstam Linder som har gjort det. Som jag fattade fru Odhnoff instämmer hon i att detta bör vara målsättningen. Jag skulle tro att det inte behöver vara så kontroversiellt, men det vore värdefullt att få ett klart uttalande: Ja eller nej! Om man nu är medveten om problemet kan man, som jag försökte på några punkter, föra diskussionen vidare. Vilka konkreta åtgärder kan man tänka sig att vidta? Jag tog upp några, och ställde fyra frågor till fru Odhnoff. Tyvärr blev svaret det vanliga som man brukar få från regeringsledamöter: Detta är under utredning, frågan är på remiss eller behandlas i departementet. I och för sig kan detta antyda att man är medveten om att någonting måste göras. Men är det inte möjligt när vi nu för en allmän diskussion om dessa problem att ge något av en viljeinriktning? Mina frågor var avsiktligt så formulerade att de gällde regeringens och familjeministerns politiska vilja. Vill fru Odhnoff medverka till att den diskriminering som den faktiska sambeskattningen innebär avskaffas? Finns denna politiska vilja? Den har inte varit påfallande tidigare i riksdagen, kan man väl tillägga. Finns den nu när vi diskuterar dessa problem? Vill fru Odhnoff medverka till att nuvarande änkepensioner ersätts av en allmän egenpension? Fru Odhnoff säger att på den punkten tillgodoses mina synpunkter i långa stycken av pe ä kommitténs förslag. Nej, det gör de inte alls. Detta förslag innebär inte ett första steg mot en uppbyggnad av en allmän egenpension. Det innebär att man höjer barnpensionerna och lappar litet på det gamla systemet, men där finns inte någon klar vilja att ersätta ett gammalt och enligt vårt synsätt omodernt system med änkepensioner med ett system där varje individ bygger upp sin egen pensionsrätt. Det är detta det är fråga om. Utredningen för vissa allmänna resonemang men föreslår inte att vi i dag skulle ta ett första steg för att börja bygga upp ett sådant system. Det är bara ett mycket luftigt tänkande som finns på den punkten. Men vill fru Odhnoff ansluta sig till målsättningen att vi skall ha en allmän egenpension, där var och en får sin egen pensionsrätt? Det är den individuella principen på den punkten, och den anser jag vara oerhört viktig. Vill fru Odhnoff medverka till att inkomstprövningen av makes inkomst när det gäller omskolningsbidrag avskaffas? På denna fråga svarade fru Odhnoff inte alls. Det är en viktig sak, om man vill att alla kvinnor som varit hemma, skall kunna gå ut i arbetslivet, oavsett vad deras man har för inställning. Den sista frågan gällde studiemedelssystemet. Den reform som nu föreslås gäller bara att man skall jämställa olika barnfamiljer. Men hur blir det med dem som inte har barn? Här är det också fråga om målsättningen. Vill fru Odhnoff verka i riktning för den individuella principen? Det bör man kunna uttala även om här finns förslag som är ute på remiss. Låt mig sammanfatta, herr talman. Min synpunkt är att vi bör låta den individuella principen slå igenom. Det kostar pengar, det får ske så småningom, men man bör kunna ange en viljeinriktning. Vi bör främja familjelivet. Vi bör slå vakt om stabilitet, solidaritet, samhörighet mellan människor i familjen, och vi bör oc skydda den svagare i familjen, men vi bör icke göra det på ett sådant sätt att människor i framtiden kommer att vara lika ekonomiskt beroende av sina anhöriga som de är i dag. Så skulle jag vilja sammanfatta vår målsättning. Jag undrar om fru Odhnoff delar denna uppfattning.
Herr talman! Jag är ledsen över att behöva återkomma en gång till men anser att jag måste göra det, framför allt till fru Sundberg. Många av samhällets insatser, socialt och skattemässigt, är ju till just för att hjälpa de ensamstående i deras situation. Då kommer man obönhörligt fram till att detta diskriminerar äktenskapet — om man nu vill begagna den terminologi som herr Burenstam Linder här använt med emfas. Detta innebär, att man ger förmånerna till de ensamstående för att dessa har det svårast. Det måste vara rätt i en välfärdsstat som vår med sociala ambitioner. Jag har tagit upp detta med en viss hetta, och jag förmodar att de som varit uppe i debatten har märkt det. Det beror på att många av de ensamstående tillhör de politiskt fattiga, de som har svårt att göra sin röst hörd, och det är lätt att de människorna blir överkörda i det här sammanhanget. Herr Burenstam Linder säger att detta nu inte är utgångspunkten för hans resonemang. Jag skulle vilja rekommendera honom att gå hem och titta över vad han säger och försöka dra ut konsekvenserna. Om han är en ärlig människa kommer han säkert till ett annat resultat än hittills.
Herr talman! Jag fick en så direkt fråga av herr Romanus att jag väl får lov att ta tid för att svara på den. Skall man låta de faktiska förhållandena eller de juridiska vara avgörande i de stycken vi har diskuterat? Herr Romanus krävde ett ja eller ett nej. Kan då herr Romanus svara ja eller nej på frågan: Går det att kontrollera de faktiska förhållandena? Går det att i praktiken avgöra vad som är de faktiska förhållandena, är jag också beredd att ge ett ja eller nej till svar på herr Romanus fråga. Om det ginge att verkligen praktiskt avgöra de faktiska förhållandena, så tycker jag att dessa skulle vara avgörande och inte de juridiska. Men det får inte bli som det nu har varit. Eftersom det är så svårt att i praktiken avgöra de faktiska förhållandena, har det kommit att bli en sådan diskriminering av äktenskapet, enligt min mening, att man fått en dramatisk nedgång i antalet äktenskap. Samtidigt som jag säger detta, herr talman, vill jag också påpeka att jag ännu inte i denna långa debatt hört någon som helst förklaring som kan vara rimlig hos de andra debattörerna till varför denna dramatiska nedgång har ägt rum. Ni måste ju rimligen ha någon förklaring till det fenomenet. Jag skulle också, herr talman, vilja säga — och det är en fortsättning av mitt svar till herr Romanus — att vi har tidigare sagt, och det var han med på, att man kan icke ha en helt neutral ställning till sammanboendeformerna, för det innebär i praktiken ett tvångsäktenskap. Om det dessutom är så, som jag tror herr Romanus är med på, att det har ett visst intresse ur samhällets synvinkel att folk ställer sig under de rättsregler som är till för skydd av den svaga parten, de rättsregler som äktenskapet erbjuder, skulle man ur det förhållandet kunna finna ett stöd för att man faktiskt också skulle kunna ha en viss favorisering av den juridiska formen äktenskap. Det, herr talman, är mitt svar på herr Romanus principiella fråga.
Herr talman! Jag åtar mig inte att besvara frågan varför det har blivit en nedgång i antalet äktenskap. Om jag skall spekulera, tror jag att det finns flera olika orsaker. Den som herr Burenstam Linder har tagit upp finns säkert med bland dem. En annan är ändringar i synen på äktenskapet hos unga människor. En tredje synpunkt kan kanske vara att man flyttar ihop utan att gifta sig, men att man gifter sig så småningom. I så fall kommer vi efter ett tag att få en ökning igen av antalet äktenskap. Vi vet ännu inte hur det blir med den saken. Därför är det svårt att ha en definitiv mening, och jag tycker nog att herr Burenstam Linder har fällt en smula för kategoriska uttalanden om det. Onekligen är det en intressant företeelse som bör studeras närmare. Jag har försökt att förklara, att man inte kan tala i största allmänhet om neutralitet från samhällets, från stat och kommuners sida, gentemot olika samlevnadsformer. Vi måste skilja mellan å ena sidan neutralitet i familjerättslig lagstiftning och å andra sidan sociallagstiftning, skatter, service och liknande. I familjerättslig lagstiftning är det omöjligt att ha en sådan neutralitet så länge man vill att äktenskapet skall ha en central ställning. Där är vi, tror jag, numera alla helt eniga. När det gäller det sociala stödet och skatterna är det riktigt, som herr Burenstam Linder säger, att det kan vara svårt att kontrollera den faktiska situationen. Men om man har den utgångspunkten — vilket jag har — att man bör eftersträva att den faktiska situationen skall vara avgörande, frågar man sig: Vad skall man göra om det visar sig svårt att kontrollera den och om man inte kan få det ideala tillståndet? Mitt svar är: Då bör man eftersträva att gå över till den individuella principen så att man slipper sådana här kontrollåtgärder och ändå slipper favorisera eller diskriminera den ena eller andra samlevnadsformen. Man kan naturligtvis uttrycka detta på olika sätt. Det verkar som om herr Burenstam Linder vill i någon mån favorisera äktenskapet, dvs. diskriminera folk som lever tillsammans utan att vara gifta. Jag vet inte vilka uttryck han anser att det konkret skall ta sig. Man kanske får diskutera det från fall till fall. Men nog är det väl en smula olustigt att ha den utgångspunkten när det gäller samhällets beskattning, socialstöd och liknande, när man vet att det då går ut över barnen som inte kan påverka = Nr 135 detta. Även barnen får ju mindre ekonomiskt utrymme, sämre bostad Fredagen den och sämre social service, om man i dessa avseenden vill favorisera 8 december 1972 äktenskapet, dvs. diskriminera dem som lever tillsammans utan att vara
Herr talman! Jag vill bara invända mot herr Romanus avslutning, att mina synpunkter skulle på något sätt gå ut över barnen. Jag har väldigt svårt att förstå det. Jag har funnit att det system som vi har hamnat i innebär att många barn har föräldrar som skulle vilja gifta sig men som finner att de icke har råd att göra det. Innebär inte det, herr Romanus, att det är skadligt ur barnens synvinkel att föräldrarna inte kan fatta beslut om det som de själva skulle finna vara den tryggaste samlevnadsformen? Herr talman! De uppgifter som man har tycks peka på att äktenskapet är den stabilaste samlevnadsformen. Vore det inte bra då ur barnens synvinkel att ordna det så att det till skillnad från för närvarande bleve mera möjligt att leva under den typen av samlevnadsform?
Herr talman! Ja, det är klart att det från barnens synpunkt är önskvärt att äktenskapet är en sådan inrättning att den ger stabilitet och att den erbjuder föräldrarna ett gott rättsskydd. Jag har redan instämt i herr Burenstam Linders uppfattning, att man inte bör ha ett system med sådana effekter att det hindrar folk från att gifta sig om de vill göra det. På den punkten är vi inte oense. Däremot vill jag inte att man skall använda skattelagstiftningen, socialstöd m.m. för att diskriminera dem som lever tillsammans utan att gifta sig. Det är på den punkten som herr Burenstam Linder har litet svårt att ge besked.
Herr talman! Jag vill bara mycket kort bemöta några påståenden som har gjorts här. Om fru Sundbergs syfte är att förbättra de ensamstående föräldrarnas ställning, så är det ett märkligt sätt att främja deras intressen att lägga fram en sådan här kalkyl. Den viljeinriktning som herr Romanus efterlyser framgår klart av svaren på de två första punkterna som han tog upp. När det gäller utbildningsbidrag och studiemedel kan jag i dag inte uttala mig konkret hur man skulle kunna åstadkomma en utjämning. Jag kan bara konstatera att om folkpartiet är behjälpligt med att skaffa fram de pengar som behövs till sådana reformer så kommer debatten i ett helt annat läge. Till slut vill jag vända mig till herr Burenstam Linder. Jag har aldrig förnekat att det ligger problem i de här frågorna. Jag har inte heller förnekat att det skulle vara mycket stora problem. Men det ingår i herr Burenstam Linders debatteknik mindre att lyssna än att misstänkliggöra. När jag med intresse efterlyste moderata konkreta förslag på den här punkten, så berodde det på att jag vet att partiet i kammaren har företrädare som är mycket kunniga på det familjepolitiska och socialpolitiska fältet. Jag kan bara beklaga att ingen av dessa företrädare i dag har

Herr talman!

Inom den högre utbildningen hade socialhögskolorna länge en särställning genom att en relativt stor andel av de studerande hade annan bakgrund än endast genomgånget gymnasium. Till följd bl.a. av ändring av intagningsreglerna i samband med socialinstitutens förstatligande år 1964 och den starkt ökade examinationen från gymnasiet minskade andelen studerande med annan bakgrund än gymnasium under 1960 talet. En allt större andel av de studerande kom till socialhögskola direkt från gymnasieskolan. Denna utveckling var icke önskvärd. Därför lades systemet om år 1970. Detta år inleddes vid socialhögskolorna en försöksverksamhet som syftade till att åter bredda rekryteringen. Försöksverksamheten, som fortfarande pågår, omfattar två delförsök. I det ena har behörigheten vidgats till att omfatta även dem som är lägst 25 år, har yrkesarbetat i minst fem år och uppfyller vissa minimikrav på kunskaper i svenska, engelska och matematik. Det andra delförsöket innebär att vid urvalet bland sökande som har slutbetyg från treårigt gymnasium särskild hänsyn tas till praktisk yrkeserfarenhet. En preliminär utvärdering av hittills uppnådda resultat visar bl.a. att utbildningen i hög grad öppnats för grupper som tidigare inte utan tidskrävande komplettering kunnat vinna behörighet och att sökande som inte tagits in på grundval av betyg från gymnasieskolan eller motsvarande äldre skolform nu fått en andra chans till meritering och antagning. Sedan försöksverksamheten vid socialhögskolorna initierats år 1970 har statsmakterna i år tagit ställning till kompetensutredningens förslag och på grundval av detta utformat riktlinjer för utformningen av ett nytt behörighetsoch urvalssystem för rekryteringen till högskoleutbildning i allmänhet. Rekryteringen till socialhögskolorna under försöksverksamheten svarar i högre grad än rekryteringen till högskoleutbildning i övrigt mot intentionerna bakom det nya systemet. Inom den pågående försöksverksamheten kan givetvis någon eller några grupper sökande ha missgynnats jämfört med tidigare förhållanden. Det begränsade statistiska material som finns ger dock inget klart stöd för att detta skulle vara fallet beträffande studerande som har folkhögskolebakgrund. Jag vill i anslutning härtill erinra om att försöksverksamheten genomförts samtidigt som antalet utbildningsplatser kraftigt ökats. Antalet tillgängliga platser har sålunda inte minskat för någon grupp, även om rekryteringen breddats. Jag utgår från att nämnden för socionomutbildning noga följer utvecklingen och vidtar erforderliga åtgärder för att inte förutsättningarna för någon sökandegrupp skall försämras. Vad gäller frågan om övergångsbestämmelser för intagning av sökande med folkhögskolebakgrund vid socialhögskolorna, kan den knappast ses isolerad från motsvarande fråga för det övriga utbildningsväsendet. 1972 års beslut om gymnasieskolans kompetensvärde innebär väsentliga förändringar vad gäller möjligheterna till högre utbildning även för andra grupper i samhället än sökande med folkhögskolebakgrund, t.ex. studerande som gått igenom någon av gymnasieskolans tvååriga linjer. Dessa grupper kan, med samma skäl som folkhögskolestuderande och flera andra grupper, göra anspråk på att principerna i vårens beslut skall tillämpas i fråga om dem redan innan systemet trätt i kraft. Det är emellertid enligt min mening inte lämpligt att utfärda provisoriska bestämmelser i avvaktan på resultatet av det utredningsarbete rörande gymnasieskolans kompetensvärde som bedrivs av kompetenskommittén. Även ett provisoriskt regelsystem skulle behöva innehålla huvuddelen av de detaljbestämmelser som utredningen nu arbetar med att få fram underlag för. Det vore vidare olämpligt att utfärda provisoriska bestämmelser, vilka kanske skulle behöva ändras efter bara ett par år. Jag är därför inte nu beredd att låta utarbeta övergångsbestämmelser för endast en liten del av den berörda utbildningssektorn.

Herr talman! Jag ber först att få tacka statsrådet Moberg för svaret. Folkhögskolorna och bildningsförbunden har under mycket lång tid bedrivit vuxenutbildning i vårt land. Folkhögskolan har varit den utbildninsform som särskilt dragit till sig elever som efter sexeller sjuårig folkskola inte haft möjlighet att direkt gå över i fortsatt ungdomsutbildning. Folkhögskolan har i stor utsträckning rekryterat elever från de stora folkrörelserna. När ekonomiska faktorer spelade ännu större roll än i dag för fortsatta studier, var ofta folkhögskolan den enda möjligheten för arbetarungdomen och också de litet äldre från arbetarrörelsen. Även folkhögskolans fria studieform passar dessa elever särskilt väl. Nåja, utbildningsmonopolet för enbart välsituerade har sprängts. Det demokratiska utbildningssystemets genombrott under 1960-talet är kanske det som betytt och framför allt kommer att betyda mest för ett jämlikare sam hälle. Även om vi i dag har en ganska väl fungerande ungdomsskola och vi håller på att bygga upp en vuxenutbildning, så utgör folkhögskolan ett värdefullt och nödvändigt inslag i vår skolvärld. Man önskar kanske att folkhögskolan togs som mönster vid uppbyggandet av all vuxenutbild Fredagen den ning. Folkhögskolan som utbildningsform för vuxna har mycket att ge. 8 december 1972 Landsorganisationen säger i sin rapport Fackföreningsrörelsen och — = vuxenutbildningen: ”I likhet med vad som föreslagits för övrig vuxenutbildning bör folkhögskolornas utbildning medge möjlighet till fortsatta studier på högre nivå, utan hinder av nuvarande formella kompetenser. Sålunda bör de studerande utan vidare efter två års studier i ämnen socialhögskolorna motsvarande gymnasial nivå beredas tillfälle att studera dessa vid universitet eller annan högre utbildningsanstalt. — Bland de utbildningslinjer som har intresse för folkhögskolestuderande kan nämnas socialhögskolorna.” Kompetensutredningen föreslog i sitt huvudbetänkande ”Vägar till högre utbildning” i likhet med vad LO krävt att folkhögskola bör i behörighetshänseende likställas med tvåårig gymnasieskola. I kompetensutredningens betänkande kan man läsa bl.a. att läsåret 1969/70 fanns drygt 13 500 elever i folkhögskolorna. I maj 1969 var medelåldern 21 år. Studier vid folkhögskola ger behörighet för viss högre utbildning, nämligen för studier vid journalisthögskola och klasslärarutbildning vid lärarhögskola.

Ja, statsrådet Moberg har redovisat de möjligheter som öppnats för studerande över 25 år som uppfyller vissa minimikrav på kunskaper i svenska, engelska och matematik och som yrkesarbetat i minst fem år — den grupp som man i dagligt tal kallar 25:§5:or. Denna möjlighet att rädda rekryteringen hälsas med tillfredsställelse. Men som kompetensutredningen säger i sitt betänkande: ”KU har emellertid funnit att 2S-årsregeln är onödigt begränsande för folkhögskolans elever. Eftersom genomsnittsåldern är ca 21 år har dessutom ett stort antal folkhögskoleutbildade inte ens dessa formella möjligheter att gå vidare när de lämnar folkhögskolan.” Undantagen är, som jag nämnt tidigare, viss lärarutbildning och journalistutbildning. Riksdagen behandlade i våras proposition nr 84, som bygger på kompetensutredningens huvudbetänkande. Departementschefen säger i propositionen: ”Vissa utbildningsalternativ vänder sig främst till vuxna. Detta gäller bl.a. folkhögskolan. Utbildning vid folkhögskola bör ge allmän behörighet enligt samma grunder som jag nyss förordat beträffande gymnasieskolan.” Såväl departementschefen som utbildningsutskottet räknade i våras med att det i mitten av 1970-talet skulle bli möjligt att låta nya behörighetsoch urvalsregler träda i kraft. Vårriksdagen anslöt sig till det här förslaget om att folkhögskolor bör ge allmän behörighet för tillträde till högre utbildning. Det finns en mening i departementschefens skrivning i propositionen som jag särskilt vill fästa uppmärksamheten på, nämligen: ”Jag anser det emellertid angeläget att man vid prövningen av ansökningar om dispens för tillträde till högre utbildning söker ta hänsyn till de principer för behörighetsvillkorens utformning som jag förordat i det föregående. Såväl kompetensutredningen som propositionen, och sedan också riksdagsbehandlingen, andades en positiv inställning till folkhögskolans värde. Man var överens om att vägarna bör öppnas för folkhögskolestuderande till högre utbildning. Folkhögskolestudier skall berättiga till inträde till exempelvis socialhögskola. Därmed borde man kanske vara nöjd. Alla är alltså överens om att en sådan här lösning bör komma till stånd. Ja, men den dröjer, och under mellantiden har folkhögskoleeleverna svårigheter att få tillträde till socialhögskolorna. I våras skrev ett antal folkhögskolerektorer till nämnden för socionomutbildning och ville ha övergångsbestämmelser till dess den definitiva lösningen nåtts. Nämnden skickade ut skrivelsen på remiss, och bl.a. samtliga socialhögskolor var positiva till att underlätta folkhögskolestuderandes möjlighet att skaffa sig behörighet. Man pekade från ett par socialhögskolor på att det lätt skulle kunna lösas genom att lärare vid folkhögskola gavs samma rätt som gymnasielärare att bedöma och betygsätta elevernas kunskaper. Nämnden har i sitt svar till rektorerna sagt bl.a. att man på grund av pågående utredningsarbete inte kunde vidta åtgärder. Herr talman! Jag skall ge ett exempel på hur det här kan slå i praktiken: Vi har några ungdomar som är låt oss säga 23 år. De går på folkhögskola. De avser att söka in vid socialhögskolan. De får reda på att de måste ha intyg från gymnasium om kunskaperna i de ämnen som fordras för inträde. En gymnasielärare, som den sökande kanske aldrig träffat, får alltså göra en betygsättning, medan folkhögskoleläraren, som känner eleven väl efter kanske både två och tre år, inte får skriva detta intyg. Jag har också hört talas om fall där folkhögskoleelever på kvällarna får resa lång väg från sin folkhögskola för att genomgå den kommunala vuxenutbildningen i de ämnen som fordras. Jag tycker detta är ett sätt att nedvärdera våra folkhögskolelärare samtidigt som det är ett typiskt exempel på svensk byråkrati. Och vilka går byråkratin ut över? Ja, inte är det de starka i samhället. Nej, det är de som inte orkar med dessa obegripliga system som kräver av eleven att han eller hon skall gå i två skolformer. ”Även ett provisoriskt regelsystem skulle behöva innehålla huvuddelen av de detaljbestämmelser som utredningen nu arbetar med att få fram underlag för”, säger statsrådet Moberg i sitt svar. Jag har svårt att förstå hur detta att man exempelvis ger folkhögskolelärarna möjlighet och rättighet att bedöma sina elevers kunskaper i vissa ämnen — skulle behöva innebära utfärdandet av detaljbestämmelser. Statsrådet Moberg berör dessutom inte det här i sitt svar till mig.” Statsrådet Moberg anför även: ”Det vore vidare olämpligt att utfärda provisoriska bestämmelser, vilka kanske skulle behöva ändras efter bara ett par år.” Ja, visst skulle de ändras. I enlighet med det beslut som riksdagen har fattat skall vi få nya bestämmelser på detta område. Men under tiden borde man alltså kunna undanröja de här av mig påtalade hindren genom en som jag tycker enkel övergångsbestämmelse. Jag förstår att det kan finnas andra svårigheter när det gäller att tillmötesgå kravet på en speciell kvotering. Men i avvaktan på resultatet av utredningsarbetet skulle man kunna ge många folkhögskoleelever med kanske bara folkskola i botten möjlighet att komma in vid socialhögskolan. Departementschefens uttalande i propositionen om att man vid behandlingen av ansökningar om dispens borde ta hänsyn till de nya principerna — ja, han sade t.o.m., att det var angeläget tycker man skulle kunna få tolkas så att utbildningsdepartementet borde finna det angeläget att också genom en sådan här övergångsbestämmelse försöka handla i riksdagsbeslutets anda. Politiker fattar beslut och byråkrater skriver tillämpningsföreskrifter och tolkar besluten. Människan som besluten skall gälla kommer ofta i kläm mellan paragraferna. Med detta vill jag alltså ha sagt, att jag är rätt besviken på statsrådet Mobergs svar i dag. Jag tycker det är byråkratiskt svar från en politiker. Politik är bl.a. att vilja, har någon sagt. Jag tycker att viljan saknas i statsrådet Mobergs svar.

Herr talman! Jag vill gärna först instämma i allt vad fru Sigurdsen har sagt men känner också ett behov av att säga någonting därutöver Jag kommer i kontakt med de frågor vid många olika tillfällen, eftersom jag är ordförande i styrelsen för en folkhögskola.

Många av de studerande vid folkhögskolorna har en speciell intresseinriktning, som torde göra dem särskilt lämpade för ifrågavarande arbetsuppgifter. I sitt svar till fru Sigurdsen tecknar statsrådet Moberg i korthet en historik av frågan, och han går därvid tillbaka till 1964. Det året övertog staten verksamheten från de dåvarande socialinstituten, och utbildningen ges nu vid socialhögskolor. Såvitt jag kan erinra mig ansåg den utredning som sysslade med socionomutbildningen att det var angeläget att rekryteringen till denna utbildning breddades så mycket som möjligt. Efter vad jag vet var det ingen som då reste någon invändning däremot. Jag tycker ock markerar att det höll på att gå snett när det gällde rekryteringen och att att vad statsrådet säger i början av sitt svar, när han man därför hade börjat med en försöksverksamhet, talar för att han är fullt införstådd med det här problemet. Det väcker vissa förhoppningar om att det skulle kunna ske en förändring ganska snabbt Men längre fram i svaret tar statsrådet Moberg tillbaka en del av det som väckte förhoppningar. Han hänvisar bl.a. till att även andra grupper än de som går i våra folkhögskolor skulle kunna ställa krav på provisoriska förändringar i avvaktan på det slutliga ställningstagandet. Jag vet inte av vilken anledning statsrådet Moberg har lagt upp svaret på det här sättet. För de grupper som han pekar på föreligger nämligen, såvitt jag förstår, inte samma hinder som för de elever som fru Sigurdsen har talat om i sin interpellation. Jag vill gärna med återknytande till vad jag sade allra först understryka, att de byråkratiska hindren för att vidga möjligheterna för dem som är något äldre, bl.a. många av folkhögskoleeleverna, till utbildning på det här området med det snaraste bör röjas ur vägen. I den politiska viljeinriktningen tror jag att statsrådet Moberg och jag är helt ense, även om fru Sigurdsen gav honm några hårda ord på vägen; vi kanske bara befinner oss i något olika situationer. Jag vidhåller ändå att några formella hinder inte bör få stå i vägen när det gäller att snarast möjligt råda bot på det här missförhållandet. så jag vill gärna påminna om den skrivelse från rektorerna vid våra folkhögskolor som fru Sigurdsen nämnde. Statsrådet Moberg känner förmodligen väl till innehållet i den. Till slut vill jag markera det angelägna i att statsrådet Moberg infriar de förhoppningar som han väckte i början av interpellationssvaret, även om han sedan av rätt formella skäl tycks vilja ta tillbaka vad han först sade. Jag riktar en uppmaning direkt till statsrådet Moberg att vidta snara åtgärder i enlighet med de intentioner som har framkommit i interpellationen och som väl överensstämmer med de beslut riksdagen tidigare har fattat när det gäller att vidga möjligheterna för de äldre studerande på olika områden i samhällslivet.

Herr talman!

Men den fråga som jag här har fått den berör en utomordentligt känslig problematik som just nu är föremål för prövning i en särskild kommitté. Det torde inte finnas några problem inom vårt utbildningssystem som är så tekniskt kniviga men samtidigt sakligt sett så betydelsefulla för de studerande som frågor vilka gäller kompetensvärde och intagningsbestämmelser.

Princippropositionen innehåller emellertid inte några av de detaljregler som är nödvändiga för att man skall kunna gå till den byråkratiska — för att använda det ordet — tillämpningen och översättningen av denna politiska viljeyttring från regering och riksdag. Det krävs upprättande av ett regelsystem som måste vara detaljerat och som får gälla utbildningstyp för utbildningstyp.

Som förslaget från rektorerna är utformat måste det innebära att denna grupp i den här situationen får en gynnsammare ställning än andra grupper. Om man villfar den teknik som folkhögskolerektorerna förordar och som även återfinns i fru Sigurdsens fråga till mig, så skulle, för att nämna en grupp, herr Henrikson, elever vid de yrkesförberedande linjerna i gymnasieskolan utan tvivel komma att få en sämre ställning än eljest. Det är mot den bakgrunden man skall se mitt till synes byråkratiskt formulerade svar. Men jag har också tagit ett ganska starkt intryck av vad rektorerna inte föreslagit men väl beskrivit när det gäller den nuvarande tillämpningen av existerande bestämmelser. Med anledning av detta och de ytterligare påpekanden som framför allt fru Sigurdsen gjorde i sin kommentar skulle jag vilja göra ett förtydligande av mitt svar. De generella reglerna om behörighet att vinna tillträde till socialhögskola har, liksom behörighetsregler i allmänhet, utformats som krav på vissa betyg, i allmänhet enligt bestämmelserna för gymnasieskolan. Att så skett innebär dock inte alls att bara den som har just dessa betyg kan tas in. Genom behörighetsreglerna anges nämligen endast den vanligaste vägen till behörighet. Därmed anges också — och det är det väsentligaste syftet med behörighetsreglerna — den nivå kunskapsoch erfarenhetsmässigt som sökande måste ha uppnått. Sökande som på annat sätt än genom de här betygen kan styrka att de nått i huvudsak nämnda nivå skall också kunna tas in.

Det är möjligt — och det styrks av framställningen från socialhögskolerektorerna och av det som fru Sigurdsen sade — att det för närvarande kan råda tvekan om innebörden av begreppet dispens hos dem som har att tillämpa bestämmelserna om intagningen till socialhögskolan. Om det är fallet är jag beredd att i annat sammanhang förtydliga reglerna om dispens.
Herr talman! Jag har ingalunda ifrågasatt att inte statsrådet Moberg skulle arbeta i den anda som riksdagens beslut innebär när det gäller att genomgången folkhögskola skall ge behörighet för tillträde till högre studier. Det är ju regeringen som har framlagt den proposition som riksdagen sedan så gott som enhälligt anslutit sig till. Det jag ansåg var att viljan fattades när det gällde att försöka finna någon form av övergångs bestämmelse för att klara situationen intill dess vi får de här nya Fredagen den bestämmelserna. 8 december 1972 Jag har med intresse lyssnat på statsrådet Mobergs replik här och —— rön finner att han menar, att om det råder oklarhet i fråga om hur man skall Ang. principerna tillämpa de här reglerna, så är han beredd att förtydliga dem för att på så — för intagning till sätt kanske göra det möjligt för eleverna från folkhögskolorna att i större — SOCialhögskolorna utsträckning komma in på socialhögskola. Men jag är fortfarande oklar över om det inte finns några som helst möjligheter att eleverna skall slippa gå i dubbla skolformer — dels i folkhögskola, dels i den kommunala vuxenutbildningen. Där kanske jag redan nu kan få ett förtydligande från statsrådet, när han nyss förklarade sig beredd att göra
Herr talman! Helt kort: Det besked som statsrådet Moberg lämnade i sitt kompletterande svar tolkar jag i varje fall så, att han för sin del menar att elever vid folkhögskolor inte skall vara i sämre ställning vid samma kunskapsnivå än sökande från andra skolformer till socialhögskolorna. Det är väl helt i linje med vad som egentligen redan är beslutat, att det skall verka på detta sätt. Det är ju att beklaga om man, av någon för mig okänd anledning, ändå har satt någon sorts stämpel på folkhögskolan. Jag menar inte att statsrådet Moberg har gjort detta, men jag beklagar om de som har att tillämpa reglerna stämplat folkhögskoleeleverna som några andra klassens elever som man tar in i den mån det finns goda möjligheter med hänsyn till antalet platser osv. Jag vill i varje fall hälsa detta statsrådets besked med tillfredsställelse, om det — som jag har fattat det — innebär vidgade möjligheter för dessa elever att vinna inträde vid våra socialhögskolor. Hur detta sedan rent administrativt-praktiskt skall lösas är ingenting som jag har något behov av att diskutera här och nu
Herr talman!

Herr talman! Herr Stridsman har frågat chefen för utbildningsdepartementet, om han är beredd att verka för att elever som går i av skolöverstyrelsen godkänd försöksverksamhet med utbildning-elitidrott på gymnasiestadiet ges möjlighet att efter prövning erhålla särskilt studiebidrag. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara interpellationen. Det är en allmän strävan att successivt söka förbättra ungdomens studiemöjligheter. Under innevarande budgetår har sålunda nya regler införts för inkomstoch behovsprövat tillägg, och den 1 januari 1973 höjs studiebidraget. Möjligheterna att erhålla studielån har också utvidgats. Den av herr Stridsman aktualiserade tanken strider däremot mot den grundläggande principen för det studiesociala stödet, nämligen att man inte genom ekonomiska förmåner skall gynna någon viss utbildningsväg.

Herr talman! Jag ber först att få tacka statsrådet för interpellationssvaret. Jag betvivlar inte alls att det finns — som statsrådet säger — en allmän strävan att successivt söka förbättra ungdomens studiemöjligheter. Men statsrådet för närvarande inte har stor förståelse för de synpunkter som jag tagit upp i interpellationen, Ungdom som siktar på att kombinera utbildning och elitidrott har problem med att hinna med båda verksamheterna. Nu kan någon säga att valet mellan studier och elitidrott bör vara enkelt: skolan skall gå före. Men det är just det som är problemet. Elitidrotten är accepterad av samhället. Statsmakterna ger stöd åt idrottsorganisationer som har elitidrott på sitt program. Men samtidigt har man underlåtit att följa med i utvecklingen när det gäller att ge möjlighet för ungdom, som är intresserad av elitidrott, att kombinera detta med studier. Jag erkänner att det fr.o.m., denna hösttermins början har kommit i gång en viss försöksverksamhet med utbildning-elitidrott på gymnasiestadiet i Järpen och i Malmö. Detta är ett steg i rätt riktning. Men som försöksverksamheten nu är upplagd blir den ofullständig. Jag tänker då närmast på den ekonomiska situationen för eleverna. Som jag nämnt i min interpellation är tre elever från Norrbotten intagna på idrottsgymnasiet i Järpen. I studiebidrag och inackorderingstillägg erhåller dessa 225 kronor per månad, Deras studiekostnad kan beräknas till ungefär 800-900 kronor i månaden. Mellanskillnaden får föräldrar och idrottsföreningar betala. I det här åberopade exemplet är samtliga tre skidflickor. De har höga resekostnader till hemorten, även om hemresor na begränsas till högst en per månad. Lördagar, söndagar och även vissa fredagar är fria från skolgång. Det innebär att eleverna är tvingade att på egen bekostnad klara matfrågan under veckosluten. Jag vill i detta sammanhang understryka att ungdomar, som tränar för att nå en tätposition i konditionsidrotter, av naturliga skäl har betydligt högre matkonton än elever i motsvarande åldrar som inte är idrottsligt aktiva. Sedan tillkommer också inackorderingskostnader. Jag vill med detta ha sagt att försöksverksamheten måste följas upp på den ekonomiska sidan. Försöksverksamheten utbildning-elitidrott bör kompletteras med någon form av särskilt studiebidrag som utgår till eleverna efter prövning. Annars blir försöksverksamheten ofullständig. Statsrådet säger i interpellationssvaret att den av mig aktualiserade tanken strider mot den grundläggande principen för det studiesociala stödet, nämligen att man inte genom ekonomiska förmåner skall gynna någon viss utbildningsväg. Om jag skulle tolka svaret ordagrant, så fanns ingen ljusning när det gällde att komma närmare en lösning av denna problematik. Men jag hoppas själv att det är en alltför pessimistisk slutsats av statsrådet Mobergs interpellationssvar. Jag kan aldrig tänka mig att vi hur länge som helst kan fortsätta som nu. Vi måste finna lösningar som gör det möjligt för ungdom som siktar på elitidrott att på ett tillfredsställande sätt kombinera denna verksamhet med studier. Jag tror detta är särskilt viktigt under gymnasietiden, för det är just i den åldern som grunden läggs för att nå elitidrottslig nivå. När man nu bedriver en försöksverksamhet utbildning-elitidrott på gymnasiestadiet på två orter här i landet tycker jag att det är lämpligt att samtidigt pröva en ökning av de studiesociala förmånerna. Jag hoppas statsrådet Moberg har några synpunkter i denna fråga utöver den som kortfattat redovisats i interpellationssvaret.
Herr talman! I och för sig är det väl av ett visst värde att vara kortfattad så här dags just i dag. Men låt mig ändå göra en liten kommentar till vad herr Stridsman nu sagt. Såsom interpellationen är upplagd var det nödvändigt att svara på ett avböjande sätt.

Personligen är jag inte övertygad om att idrottsungdomen själv skulle vilja bli favoriserad på det sättet som interpellationen anvisar framför kamrater som läser i andra former. Däremot är jag den förste att se positivt på en uppläggning av den här frågan som tar sin utgångspunkt i deras faktiska situation.

För vi har ju gudskelov i det här landet ett ganska omfattande idrottsstöd.

Herr talman! Låt mig först konstatera att jag inte på något sätt strävar efter att favorisera speciellt idrottsungdomar, som siktar på elitidrott, framför andra ungdomar, absolut inte. Det vill jag på en gång deklarera i det här sammanhanget. Här är det ju bara frågan om att ge dem möjligheter, så att de har den kombinationsmöjligheten som är ytterst svår att tillgodose i dag. Här är det också fråga om ett begränsat antal ungdomar som över huvud taget kan sikta på den här nivån, att bli elitidrottsmän. Jag tycker att det är bra att statsrådet i sin kommentar säger att han är medveten om att det finns merutgifter för dessa ungdomar. Men jag vill säga att man skall skilja på merutgifter. Här är det fråga om merutgifter som man på grund av skolgången får genom att man tvingas som i det fall jag åberopat i interpellationen flytta från hemorten, kanske 100 å 125 mil. Jag vill inte i det här sammanhanget dra in sådana merutgifter som orsakas av själva tävlingsverksamheten eller själva träningsverksamheten, utan det är fråga om merutgifter som man får genom att man flyttar — frivilligt givetvis — från hemorten men med ambitionen att samtidigt som man genomgår en utbildning bedriva elitidrott. Det är det som är skillnaden, Det är alldeles riktigt — det vill jag understryka att i det här samhället har vi gått in för att stödja elitidrott, men då måste vi också se till att vi har, som det heter, aktiva. Vi lever i ett utbildningssamhälle. Vi vet att nästan alla ungdomar på ett eller annat sätt är fastlåsta av utbildningen just under den tid då intresset mera aktivt väcks för idrott i en eller annan form. Det är just på det stadiet som problematiken kommer fram. D ör måste jag tyvärr med beklagande konstatera att statsrådet för närvarande verkar vara ointresserad i frågan, men jag hoppas att det inte behöver innebära att den här inställningen kvarstår för all framtid.
Herr talman! Jag bestrider att jag är ointresserad, Jag tyckte att mitt svar till herr Stridsman på den punkten var alldeles klart.

Det är det som skapar problemen, och då kräver logiken att det är idrottssidan som har att pröva, om merutgifterna kan täckas, t.ex. av utgående statsmedel.

Om samhället accepterar elitidrotten, måste man även se till att ungdomar inte behöver eftersätta utbildningssidan därför att de går in för elitidrott. orsaken är att dessa ungdomar siktar på att nå en position inom elitidrotten; det gäller t.ex. de ungdomar från Norrbotten som går på